Fru talman! Då var det alltså allvar att Arne Gadd menar att vi, trots att vi i våra motioner bl.a. understrukit vikten av att man använder den nya tekniken för att skapa rationaliseringsvinster, på något sätt skulle vilja göra det svårare för statsförvaltningen att arbeta effektivt. Om nu Arne Gadd, som tydligen i själva verket är utomordentligt allvarlig i denna fråga, med samma allvar studerade våra olika förslag, skulle han kanske också finna att vi inte i första hand är ute efter att de samordningseffekter som kan åstadkommas vid ADB-upphandling bara skall ”spolas bort” över en natt eller så. Vad vi har sagt är att det finns andra vägar att åstadkomma samma samordningseffekter och att det kanske inte finns motiv för att upprätthålla andra delar av statskontorets verksamhet, i varje fall inte med nuvarande uppläggning. Verksamheten kanske i större utsträckning kan föras över till de olika myndigheterna. Det kanske faktiskt är möjligt att leva upp till de många vackra och fina principer som vi här brukar ge uttryck för, innebärande att myndigheterna skall få ett större eget ansvar. Det är måhända så att en del av de uppgifter som statskontoret har i dag är av sådan central betydelse att de funktionerna borde läggas in under regeringen. Det framgår klart, Arne Gadd, att det inte i första hand är fråga om att avskaffa samordningseffekterna eller alla de arbetsuppgifter som statskontoret i dag har. Både Arne Gadd och jag inser att detta inte är möjligt, och det kan inte vara en utgångspunkt för en diskussion om statskontorets nedläggning. Det är frågan vilka organisatoriska former verksamheten skall bedrivas i som är den intressanta. Mer skall jag inte säga om detta, för att inte alldeles förstöra den debatt som vi, såsom Arne Gadd mycket riktigt påpekade, skall hålla om en timme i denna fråga.

Fru talman! Samordnad datapolitik är namnet på den proposition som behandlas i dagens datapolitiska debatt. Jag vill inte påstå att riksdagen har behandlat dessa frågor så särskilt samordnat. På traditionellt sätt har propositionen fördelats på de berörda utskotten som sedan i vanlig ordning behandlat sin del av propositionen — såvitt jag förstår, i stort sett utan inbördes kontakter. Riksdagens arbetsformer gör det ju möjligt att tillsätta särskilda utskott för att bereda en speciell sakfråga. Det hade kanske varit på sin plats att pröva denna arbetsform i samband med just behandlingen av den datapolitiska propositionen. Det är ju utan tvivel så, att de frågor som behandlas i dag — kanske bortsett från fastighetsdatareformen — hänger samman och bör diskuteras i ett sammanhang. Hur industripolitiken utformas på dataoch elektronikområdet har förstås betydelse för datateknikens effekter på sysselsättningen liksom för utbildningsinsatserna. Vissa av de krav som vpk har framfört i anledning av propositionen sakbehandlas inte alls i betänkandena, vilket också är en brist i samordningen. Låt mig ta ett exempel.

Vi anser att två frågor är av så vital betydelse ur datapolitisk synvinkel att vi föreslår att riksdagen skall göra uttalanden om den framtida inriktningen. Det gäller skattepolitiken och övergång till produktionsbeskattning, vidare arbetstidsfrågan och en nedtrappning av arbetstiden till sex timmars arbetsdag för alla. Dessa förslag har behandlats av finansutskottet, som avfärdar dem och inte anser att de hör hemma i denna debatt. De bör prövas, skriver utskottet, i samband med andra skattefrågor och i samband med andra arbetstidsfrågor. Det är märkligt att arbetsmarknadsministerns ganska långrandiga resonemang om den ekonomiska politiken tydligen hör hemma i en datapolitisk proposition, medan vpk:s förslag med anledning av dessa resonemang avfärdas som inte hörande hemma i debatten. Låt oss då hoppas att vi i fortsättningen besparas långa, tröttsamma utläggningar av det slag som arbetsmarknadsministern gett prov på i bilaga 4, utläggningar som tydligen enbart skall tjäna som sidoutfyllnad. Det är också märkligt, och ytterst nonchalant, att arbetsmarknadsutskottet lyft ut de yrkanden som behandlar de anställdas inflytande över den nya tekniken och avser att behandla dessa till hösten. De anställdas inflytande behandlas i propositionen och hör utan tvivel hemma i dagens debatt. Arbetsmarknadsutskottets och finansutskottets behandling av vissa yrkanden tyder på att man inte förstått tanken bakom begreppet samordnad datapolitik. Man har verkligen inte lyckats att avskaffa sektoriseringen, som Olof Johansson uttryckte sig. Fru talman! Datatekniken måste ses i ett samhälleligt perspektiv. Man måste för att rätt kunna bedöma den nya tekniken undersöka vilka mekanismer som driver fram ny teknik. I dagens kapitalistiska samhälle, där vinstintresset i alla sammanhang sätts i främsta rummet, ingår också teknikanvändningen i en strategi för vinstmaximering. Detta framgår också av datapropositionen, om än inte alltid så tydligt. Lönsamhet och ökad kontroll är alltså de starka drivkrafter som för bl.a. datateknikens utveckling framåt. Från vpk:s sida kan vi inte acceptera denna i dag så ensidiga inriktning av teknikutvecklingen. Vpk anser att datatekniken skulle kunna användas i mycket högre grad med andra utgångspunkter, med andra drivkrafter. I exempelvis arbetslivet är det viktigt att datatekniken underordnas kraven på en demokratisk arbetsorganisation och en god både psykisk och fysisk arbetsmiljö. Största möjligheten att åstadkomma detta får man genom att ge de anställda ett avgörande inflytande över hur tekniken används. Det har rests många invändningar emot en facklig vetorätt vid införande av datateknik i arbetslivet. Många tycks tro, och dess värre däribland också en del ledande fackliga företrädare, att vi i så fall skulle få ett teknikstopp, ett allmänt nej-sägande när det gäller den nya tekniken. Detta vittnar enligt vår mening om att man tycks anse att datatekniken är så negativ för de anställda att den aldrig kommer att införas om de anställda har bestämmanderätten. Så illa tror dock inte vpk om den nya tekniken. Man kanske måste anstränga sig för att hitta lösningar som också tillgodoser primära fackliga krav på exempelvis arbetets innehåll och arbetets organisation. Men med en så flexibel teknik som datatekniken är detta förstås fullt möjligt. Enligt vår uppfattning kommer dock ansträngningar för att hitta dessa lösningar inte att göras förrän de anställda och deras fackliga organisationer getts verkliga möjligheter att ställa sina krav på den nya tekniken, möjligheter som en facklig vetorätt ger. Det är alltså ganska ointressant att man i bil. 4 till datapropositionen i allmänna ordalag talar om hur viktigt det är att motverka datateknikens negativa konsekvenser i form av ökat ensamarbete, mer monotona jobb, minskade krav på yrkeskunskaper osv., när detta sedan inte följs upp med konkreta förslag. Trots att alltså frågan om de anställdas inflytande över den nya tekniken inte behandlas i dag — behandlingen av den frågan har skjutits upp till efter valet — har jag ansett att denna fråga är av så avgörande betydelse för datateknikens fortsatta utveckling att jag velat beröra den också i dagens debatt. Herr talman! Jag kommer nu att gå över till de krav vpk ställt i vår partimotion med anledning av den datapolitiska propositionen. Jörn Svensson kommer senare i debatten att bl.a. ta upp våra krav på industripolitikens område, och jag skall här behandla de övriga krav vi ställt i motionen och som behandlas i de olika betänkandena. De krav vpk ställer om riksdagsuttalanden för en omläggning till produktionsbeskattning och för en övergång till sex timmars arbetsdag under 1980-talet behandlas som sagt i finansutskottets betänkande nr 34. Utskottet avvisar motionens krav med hänvisning till att dessa frågor kommer upp senare i riksdagen i samband med att skatterna resp. arbetstidsfrågorna behandlas. Naturligtvis återkommer vi till dessa krav då, men vi anser att just dessa frågor är principiellt viktiga i ett datapolitiskt sammanhang. Därför har vi också ställt krav om uttalanden i detta sammanhang. I bil. 4 till propositionen behandlas datateknikens effekter på sysselsättningen. Man konstaterar att datateknikens utveckling inte är av avgörande betydelse för sysselsättningsgraden. Avgörande är i stället den ekonomiska politik som bedrivs. Vi delar denna uppfattning. Vi kan däremot inte ansluta oss till propositionens tankegångar om att dagens ekonomiska politik är den riktiga att föra i syfte att skapa full sysselsättning. Fakta och arbetslöshetsstatistik talar för motsatsen. Vi anser också att med den ekonomiska åtstramningspolitik som bedrivs i dag, med ty åtföljande fortsatt ökande arbetslöshet, innebär fortsatt rationalisering med datateknik negativa förstärkningar av en redan i sig arbetslöshetsskapande ekonomisk politik. Bristen på satsningar för att skapa nya industrijobb tillsammans med nedskärningar och därmed ett minskat antal jobb inom den offentliga sektorn jämte en fortsatt rationalisering och automatisering av befintliga arbetstillfällen kan alltså visa sig förödande för den totala sysselsättningsnivån i Sverige under 1980-talet. Vi har i motionen angett hur vi menar att arbetslösheten måste angripas. Bl. a. måste staten aktivt arbeta för att fler jobb skapas både inom industri och inom offentlig sektor. Vi anser inte att vi bör avstå från rationaliseringar som är vettiga från både företagens och de anställdas horisont. I stället menar vi att vinsterna av dessa rationaliseringar måste komma alla i samhället till del. Det förutsätter enligt vår mening en annan utformning av skattesystemet, med en produktionsbeskattning. Och det möjliggör också enligt vår mening en kortare arbetstid för alla. En övergång till skatt på produktionen blir alltmera oundgänglig i takt med att produktionen automatiseras.

Vi tycker att den framtida utformningen av skattesystemet är av strategisk betydelse, också ur ett datapolitiskt perspektiv. Vi föreslår därför att riksdagen i detta sammanhang uttalar sig för en övergång till produktionsskatt. Vi ser en allmän arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag som positiv av många olika skäl, och vi har redogjort för dem i tidigare debatter här i kammaren. De flesta partierna här i riksdagen sluter också upp bakom detta krav, i alla fall i teorin och som ett mål. Vi anser dock att möjligheterna finns till en sådan arbetstidsförkortning redan under 1980-talet, bl.a. med tanke på att Sverige står på en hög teknologisk nivå. Vi är inte heller ensamma om den bedömningen. Riksdataförbundet har i en skrift, ”åttiotalet på en bricka”, försökt skissera två scenarier om hur Sverige utvecklas, och man har valt att beskriva Sverige 1990. Utgångspunkten för beskrivningarna är den datatekniska utvecklingen. Det är betecknande att sextimmarsdagen i båda scenarierna, i både tillväxtoch beredskapsscenariet, ingår som en verklighet 1990. Det är inga odelat positiva framtidsbilder, bl.a. beror det väl på att man inte i tid förutsett utvecklingen. Vi tycker att det är viktigt att vi redan nu förbereder oss för ett framtidssamhälle där det bl.a. genom datateknikens utveckling inte kommer att behövas en åtta timmars arbetsinsats av oss alla. Om vi menar allvar med slagordet att alla skall ha rätt till ett arbete, måste alltså arbetstiden minska — i annat fall kommer arbetslösheten för en del att öka. Vi föreslår därför i detta sammanhang att riksdagen uttalar sig för ett genomförande av sextimmarsdagen under 1980-talet. I finansutskottets betänkande behandlas också vårt krav om att riksdagen skall ställa sig bakom en av datadelegationens rekommendationer från rapporten Samordnad datapolitik. Det gäller rekommendationen att de anställda inte bör ges försämrade arbetsuppgifter som en följd av införande och utnyttjande av datasystem. Det kan tyckas vara en självklarhet. Ändock sägs i propositionen att detta krav kan bli svårt att uppfylla. Man vill därför utreda frågan närmare. Finansutskottet anser inte att riksdagen i detta sammanhang konkret bör ta ställning till detta krav, eftersom man inte tar ställning till övriga rekommendationer. För mig är det svårt att förstå att riksdagen inte skulle kunna uttrycka en vilja i just denna fråga i samband med att riksdagen behandlar datapolitiken. Det finns enligt min mening inte några sakliga skäl som talar emot ett yrkande om att de anställda inte skall drabbas av försämringar som en följd av datateknikens utnyttjande. Övriga talare har uttalat sig mycket positivt om datatekniken och borde kunna instämma i ett sådant yrkande. Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas ytterligare några av vpk-motionens yrkanden. I avsnitt 4, Utbildning, i propositionens bil. 4 behandlas bl.a. yrkesutbildning och fortbildning i samband med datorisering. Dess värre tas i propositionen enbart upp de datatekniska aspekterna på utbildningen, och man framhåller att det är viktigt att användare av datatekniken ges en fullgod datateknisk utbildning. Det kan vi förstås instämma i. Men vad som är minst lika viktigt — och det behandlas inte alls i propositionen — är att utbildningen i yrket inte får försummas. Det får alltså inte bli så att framtida yrkeskårer blir skickliga i att hantera de datatekniska arbetsredskapen, men förlorar kunskapen om själva yrkeshanteringen. Det är en farlig utveckling, både av sårbarhetsskäl och för möjligheterna att utveckla yrket som sådant rent kvalitetsmässigt. För att ta ett extremexempel kan jag nämna att det pågår — åtminstone utomlands — en utveckling som möjliggör läkardiagnostisering med hjälp av dator. Läkaren ger alltså datorn besked om symtomen och får förslag till sjukdomsdiagnos eller får följdfrågor. Men inte skulle väl någon vilja ha en läkarkår som var helt beroende av datorer för att kunna ställa diagnos, som fick lära sig att hantera en terminal i stället för att lära sig symtom på olika sjukdomsbilder. I sin behandling av vårt krav att regeringen bör ges i uppdrag att ta erforderliga initiativ för att motverka en sådan utveckling som vi skisserat, säger utskottet att man inte anser det möjligt att i dag ha en uppfattning om huruvida den hotbild som vi målar upp kommer att bli verklighet. Det är bara så, att den dagen utskottet har en uppfattning kan det vara för sent. Det är dock positivt att utskottet tar för givet att de utbildningsansvariga har frågan under uppsikt och vidtar erforderliga åtgärder. Än bättre hade det varit om utskottet tillstyrkt motionskravet och därmed ålagt regeringen ett ansvar för att så verkligen blir fallet. I propositionens bil. 4 behandlas också datateknikens effekter på kvinnornas möjligheter till arbete. I propositionen uttalar man sig för attitydpåverkan, utbildningsinsatser och kampanjer för att få kvinnor att bredda sitt yrkesval. Det är därför märkligt att man under samma avsnitt bereder väg för nya ”kvinnoarbeten” med de uttalanden som görs för fjärrkontor och grannskapscentraler, trots att man samtidigt inser att dessa kommer att domineras av kvinnliga arbetstagare, och den dörr som öppnas på glänt i vad avser arbete i hemmet vid s.k. hemterminaler. Vad gäller fjärrkontoren, där visst kontorsarbete har decentraliserats till Gällivare — SIGA — och Kiruna, måste det slås fast att denna typ av decentralisering inte på något sätt löser Norrbottens arbetslöshetsproblem. I stället innebär det en arbetsdelning, som inte skulle accepteras av någon om den gjordes i en och samma stad på ett och samma företag. Norrbottens arbetsmarknadsproblem får ursäkta att rutinmässig databearbetning inom kontorsområdet skiktas bort från det utvecklande arbetet. Det finns dessutom påtagliga risker att dessa arbeten försvinner inom ytterligare några år, när automatiseringen tagit ett steg till. Också de s.k. grannskapscentralerna innebär risker för arbetsdelning. Här avskärs dessutom kvinnorna från kontakter med övriga arbetskamrater på samma arbetsplats. När det gäller dataterminaler i hemmen ger propositionen en rad exempel på de nackdelar som dessa kommer att föra med sig. Ett alternativ till att utreda riskerna med hemterminaler, som propositionen ger dataeffektutredningen i uppdrag att göra, är enligt vår mening att redan nu slå fast att den typen av arbeten inte skall förekomma i Sverige. Vi föreslår i motionen att riksdagen tar avstånd från samtliga dessa tre olika former av nya ”kvinnoyrken”, fjärrkontor, grannskapscentraler och dataterminaler i hemmen. Utskottet delar inte vår uppfattning när det gäller fjärrkontoren. Jag skall kanske påpeka att vår avsikt inte är att de kontor som nu finns i Norrbotten skall stänga. Vad vi inte vill ha är en fortsatt utveckling där rutinarbeten decentraliseras. Det motverkar försöken att bredda kvinnornas yrkesinriktning och innebär att det blir betydligt svårare att utvecklas inom yrket. Vad utskottet anser om grannskapscentraler får vi reda på först om några veckor — frågan skall behandlas i samband med regionalpolitiken. Då behandlas däremot inte vårt motionskrav, så också här är det onekligen fråga om en egendomlig behandlingsgång. Vad gäller hemterminaler är utskottet tveksamt, i likhet med vad som anförs i propositionen. Man vill dock inte bifalla motionens krav på att man skall ta avstånd från den typen av arbetssituation. Det är beklagligt, anser jag, att riksdagen inte här kan göra ett klart ställningstagande. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till vpk-motionen 2409 när det gäller alla de betänkanden i dagens debatt där den har behandlats. Som jagsade tidigare kommer Jörn Svensson att ytterligare kommentera några av våra krav.

Herr talman! Jag skall inte onödigtvis förlänga debatten, eftersom det sedan oppositionsföreträdarna har talat finns skäl att konstatera att det trots allt råder en ganska stor politisk enighet på det här området. Det är klart att man på olika punkter kan begära mer, men det förefaller som om de flesta ställer upp på huvudinriktningen, och det är väldigt viktigt när det är fråga om ett område som är så svårt att hantera som det som rör den snabba datatekniska utvecklingen och användningen. Låt mig ta upp några av de övergripande frågor som har berörts av samtliga talare. En sådan är frågan om principer och riktlinjer för datautveckling och dataanvändning. Som alla vet uttalade riksdagen år 1979 att en av uppgifterna för den blivande datadelegationen skulle vara att just utarbeta sådana principer och riktlinjer. Detta är alltså en ren riksdagsbeställning. Det är då viktigt att konstatera att när datadelegationen snabbt påbörjade arbetet, som ledde fram till att 50 principer och riktlinjer formulerades, så var detta visserligen en kansliprodukt, men delegationen ställde sig bakom den allmänna inriktningen i rekommendationerna. Regeringen har sedan i propositionen inte gett rekommendationerna ”någon annan innebörd” än delegationen, och det innebär, som finansutskottet formulerar det, att rekommendationerna sammantagna utgör en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet och för statsmakternas överväganden i samband med datapolitiska åtgärder. Därmed har vi så långt det varit möjligt i denna etapp och i enlighet med beställningen 1979 för riksdagen redovisat förslag till principer och riktlinjer — eller rekommendationer, om man hellre vill kalla dem det. Självfallet kan man vidga debatten och ställa frågan: Vad är det för speciellt med dataområdet som kräver principer och riktlinjer av det här slaget? Jag tror att det är väldigt svårt att i preciserade regler hantera viktiga konsekvenser för samhället av datateknikens användning och utveckling. Allt går inte att reglera i t.ex. en integritetslagstiftning. Vi har bra användning, och vi har dålig användning av datateknik. Det kan få konsekvenser på integritetsavsnittet och på sårbarhetsområdet — vi har mer eller mindre sårbara system. Som har nämnts i debatten får tekniken ofta konsekvenser på arbetsförhållanden — arbetsmiljö, arbetsorganisation — på yrkeskunskaper och på produktivitet. Det är just en av anledningarna till att man bör fundera vidare på hur man kan utnyttja principer och riktlinjer i form av rekommendationer. De kan alltså eventuellt ges längre gående verkningar än de som finansutskottet nu ställt sig bakom. Jag menar att den åtgärdsplanering och den utredningsplanering, baserad på dessa principer och riktlinjer, som regeringen har stannat för kan vara ett lämpligt första steg. Men jag tror också att det finns anledning för oss politiker att i politikerrollen fundera över våra möjligheter att ”skära igenom” en ofta besvärlig byråkrati för att kunna påverka samhället. Det blir inte minst viktigt att under kommande år få en diskussion kring de här sakerna. En annan sådan här övergripande fråga — Marie-Ann Johansson tangerade den nyss — gäller vilka instrument som vi skall använda i övrigt. Det är självklart, tycker jag, att vi måste ha en samverkan mellan de politiska instrumenten och de instrument som arbetsmarknadens parter kan hantera. Därför är det viktigt att vi har medbestämmandeavtal på det statliga, kommunala och landstingskommunala området och att det nu har slutits ett utvecklingsavtal inom den privata sektorn. Vi har på det statliga området kunnat konstatera att när datorisering är särskilt aktuell och när projekt är aktuella har man inom postgirot, televerket, SPV, dvs. statens löneoch pensionsverk i Sundsvall, slutit lokala avtal om teknikutveckling och teknikhantering. Jag tror att det är viktigt att i olika sammanhang skapa förutsättningar för personalen, så att de anställda på sin egen arbetsplats verkligen kan konkretisera det som är omöjligt att konkretisera från någon sorts övergripande politisk nivå. I det avseendet kan jag hålla med Joakim Ollén att det finns begränsningar. Men annars har ju Joakim Ollén snarast en negativ attityd till all form av styrning. Gäller det också den styrning som skall finnas på de enskilda arbetsplatserna och som måste finnas där, därför att det är där man vet hur problemen ser ut?

Det är viktigt att vi tar tag i dessa områden. Vi har också, som flera känner till, gjort det i datadelegationen när det gäller RS-systemet, dvs. riksskatteverkets centrala system. Där har vi snabbt funnit att vi inom statsförvaltningen inte har haft tillräcklig framförhållning för att kunna hantera frågan hur man byter systemstruktur, om man skulle vilja det och den tekniska utvecklingen medger det. Risken är i stället att vi hamnar i ständigt återkommande förnyelsebeslut och investeringsbeslut — och bara i detta. Det gäller nu att ta tag i dessa strukturfrågor och försöka rätta till det som har gått snett. Inte minst gäller det att sprida påverkansmöjligheter och att sprida kunnande ut till olika delar av landet, så att vi får en jämnare fördelning när det gäller användning av datateknik på det statliga området och även i samhället i övrigt än den vi hittills har haft. Till sist: Det är klart att man kan vara mer eller mindre besviken över och mer eller mindre positiv till det som regeringen så här långt har åstadkommit. Jag noterar ändå att talarna hittills i stort sett har markerat att det är viktigt med en samordnad datapolitik. Ingen har invänt mot rätten att värdera teknik, som måste vara en fundamental förutsättning för att vi skall kunna hantera datafrågorna politiskt. Jag instämmer utan vidare i det som har sagts om att det vore bra om vi både i regeringskansliet och i riksdagen förmådde att samordna oss ännu bättre. Jag tror att det i en andra etapp av en samordnad datapolitik med bättre tidsmässig framförhållning, kommer också att märkas på förslagen på det sättet att de olika områdena blir mer sammanhållna och integrerade. Det finns risk att samordningen stannar vid att man lägger olika saker vid sidan av varandra. Den punkten är det oerhört viktigt att vi alla tillsammans jobbar vidare med för att verkligen kunna förverkliga målet en samordnad datapolitik.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

Datadelegationens uppslutning kring detta var ju också utomordentligt allmän. Det föreligger nog en fara i detta — jag delar faktiskt Arne Gadds uppfattningen på den punkten. Detta ärende är inte på något sätt remissbehandlat. Regeringen har egentligen inte tagit ställning till det. Riksdagen kan inte heller ta ställning till detta breda spektrum av rekommendationer. Men ändå kan man få ett intryck av att rekommendationerna accepterats. Nu hoppas jag, herr talman, att den här debatten liksom finansutskottets betänkande skall bidra till att göra det alldeles klart att dessa rekommendationer icke har någon annan karaktär än just detta att det är en redovisning för den kansliprodukt som det ursprungligen handlar om. Det var också skälet till att åtminstone de moderata ledamöterna inte reserverade sig på denna punkt, trots att vi hade ett yrkande härom i vår partimotion. Sedan tog Olof Johansson upp frågan om vad politikerna kan göra. Han menade att jag skulle ha en i det närmaste helt negativ inställning till all form av styrning. Jag ägnade faktiskt en icke obetydlig del av mitt anförande åt att beskriva på vilka områden politikerna verkligen har ett ansvar. Jag undrar om Olof Johansson ändå inte delar min uppfattning att det är värdefullt att vi får ett avgränsat ansvar för politikerna på detta fält. Jag anser i varje fall inte — och det är för mig en ideologisk fråga — att det är rimligt att politikerna skall så att säga svämma ut över det datapolitiska fältet och anse det vara sin uppgift att ta hand om allt och alla på detta område. Det finns två uttalanden i propositionen som jag tycker är litet oroande i principerna och riktlinjerna: ”På vissa områden kan sedan statsmakternas styrning ta sig mer direkta former. Statsmakterna får då avgöra — område för område — hur styrningen bör äga rum.” På ett annat ställe konstateras att om inte de presenterade åtgärderna visar sig leda till ”målet om en positiv utveckling och användning av datatekniken under demokratisk styrning och kontroll, kan det inför den tredje etappen i datapolitiken finnas skäl att pröva mera direkt verkande och kraftfullare styrmedel”. Detta måste jag ändå uppfatta som ett uttryck för en vilja att til syvende og sidst gå ganska långt när det gäller att politiskt styra ett område som enligt detta hänseende. På ett ställe står det, efter det att man redogjort för . min uppfattning bättre styrs av datoranvändarna och de enskilda människorna själva.
Herr talman! Först till de 50 punkterna. Från vpk har vi ingen anledning att gå ifrån det som sades i datadelegationen. Vi ställer oss naturligtvis bakom den allmänna inriktningen på de här punkterna. Vi har därför inte kommenterat dem i vår motion mer än att vi just har lyft fram en punkt, där vi ansåg att riksdagen skulle kunna förstärka datadelegationens rekommendation genom ett uttalande. Det gällde just att anställda inte bör ges försämrade arbetsuppgifter som en följd av införande och utnyttjande av datasystem. Att vi lyfte upp frågan berodde litet grand på att man i propositionen inte ansåg att det här var så väldigt enkelt att uppfylla. Men nu har alltså finansutskottet avfärdat saken i något slags principiellt nit, att man inte skulle ta ställning till de här punkterna. Jag vill då beklaga att det inte går att få ett riksdagsuttalande härvidlag. Detta berör i viss mån den andra frågan som jag tänkte ta upp, nämligen frågan om anställdas inflytande. Man säger alltså i propositionen att det kan vara svårt att uppfylla den här rekommendationen, och det kanske det kan vara så länge de anställda inte har inflytande i någon större utsträckning över datateknikens införande i arbetslivet. Då kommer man osökt över på frågan om vilka styrmedel och instrument vi skall ha. Det är positivt att Olof Johansson berör frågan. Arbetsmarknadsutskottet för sin del har ju funnit för gott att förklara, att det där skall vi tala om i höst — det hör inte hemma i dagens debatt. Men det gör det onekligen i allra högsta grad. Visst kan man hänvisa till medbestämmandeavtal av olika slag. Men det är utan tvekan så att om man läser de olika fackliga förbundens program finner man att de som haft medbestämmandeavtal på många håll ändå inte är nöjda med det medinflytandet utan vill ha olika former av vetorätt. Som jag sade i mitt första anförande är i alla fall vi inom vpk inte så rädda för en vetorätt som alla andra tydligen är. Vi tror att det skulle vara positivt för datautvecklingen med ett ökat inflytande från de anställdas sida.

Herr talman! Jag skall inte onödigtvis vidga debatten, men jag tycker att användarinflytandet är en viktig del av en framtida datapolitik. På det sättet vill jag markera det delade ansvaret mellan den politiska sfären och den fackliga sfären, arbetsmarknadens parter, på det här området. Detta synsätt går egentligen i ganska stor utsträckning igen i det uttalande som riksdagen gjorde 1979, när man begärde att en datadelegation skulle tillkallas — just med den sammansättning som den fick, för det var också vad riksdagen sade. Det är viktigt att vi är ense om det här synsättet och inte talar förbi varandra. Sedan ytterligare en kommentar till rekommendationerna. Jag har inte i mina uttalanden gått längre än vad regeringen och finansutskottet har gjort när det gäller verkningarna av rekommendationerna. Men jag konstaterar — eftersom det finns en tendens att glömma bort det — att datadelegationen har ställt sig bakom den allmänna inriktningen. Man säger också klart från finansutskottet att rekommendationerna sammantagna utgör en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vi har konkret anmält i propositionen hur vi tänker använda rekommendationerna, dvs. för att få en bättre framförhållning och planering av en samordnad datapolitik genom att lägga fram och anmäla en åtgärdsplan och en utredningsplan. Vi fick 1979 uppdraget från riksdagen att samordna utredningsarbetet på det här området, och jag kan i och för sig förstå riksdagens uppdrag och direktiven till datadelegationen. Men att göra detta samordningsarbete i efterhand och konkret tillhör inte de enklare sakerna, det vet inte minst Arne Gadd. Vi har försökt sköta det med ganska mjuk hand genom att ha en direktkontakt med utredningskanslier och utredningar och genom att sätta en tidsgräns så att så många som möjligt av utredningarna kunde behandlas i en samordnad dataproposition. Men det är naturligtvis betydligt bättre om man kan göra som vi nu föreslår, nämligen att göra detta samordningsarbete med framförhållning. Då får man en chans att utforma direktiven så att vi får en rimlig arbetsfördelning. Jag tycker att det är en av de positiva sakerna från 1979 års riksdagsbeslut, att vi nu har fått möjligheten till en bättre samordning också av utredningsverksamheten. Det som Joakim Ollén citerade var faktiskt hämtat ur datadelegationens skrivelse till regeringen, och den står alltså delegationen bakom. Jag vill bara konstatera det först. Joakim Ollén nämner demokratisk styrning och kontroll. Det baseras på en bred riksdagsmajoritet — som dock Joakim Olléns parti inte ingick i 1979, såvitt jag kommer ihåg — vars beslut vi hela vägen har följt upp i formuleringarna. Detta innebär inte att ”allt och alla”, som Joakim Ollén sade, skulle styras av politiska åtgärder. Jag tror också att vi framför allt behöver en hård prioritering av vad som är viktigt i det här sammanhanget. Men samtidigt vet vi att dataanvändningen i samhället har stora och djupgående konsekvenser — många har redan nämnts här. Samhället får inte tveka att vidta de åtgärder som behövs. Jag tycker att integritetsfrågornas behandling är ett typexempel på ett sådant område där människor snabbt reagerar. Joakim Ollén har också ställt upp och sagt att vi behöver en integritetslagstiftning. Men det är klart att det är väldigt bra om vi kan få diskussionen och den demokratiska förankringen av vilka beslut som den politiska sfären bör ägna sig åt tidigt, så att vi inte bara ägnar oss åt att försöka reparera missförhållanden i efterhand. För att inte förlänga diskussionen så mycket nöjer jag mig med att påpeka detta. Jag är fullt medveten om att det finns en betydande otålighet på en lång rad håll, inte minst i arbetslivet, om att man skall gå in med lagstiftning i stället för avtal. Jag tycker emellertid att det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden försöker att utnyttja de medbestämmandeavtal som finns och att vi på det området skall försöka att undvika att lagreglera om det finns möjligheter till avtal. Avtalsslutande kan bli betydligt mer träffande i det enskilda fallet, på den enskilda arbetsplatsen, än vad en generell lagstiftning i olika avseenden kan bli. Därför bör man pröva avtal först innan man ger sig hän åt att reglera med politiska instrument.

Herr talman! För ordningens skull kanske det skall sägas några ord när det gäller datadelegationens ställningstagande och skrivelse till regeringen. Det kan verka märkligt att jag gör de här citaten, eftersom jag själv tillhör datadelegationen, men jag vill gärna erinra om att jag i delegationen gjorde ett särskilt yttrande, där jag markerade den ståndpunkt som jag också har presenterat här i dag. Just det citat om datoranvändning i samhället under demokratisk styrning och kontroll som Olof Johansson nämnde tog jag inte upp här i kammaren, bl.a. med anledning av att riksdagen enhälligt fattade beslut på den punkten för några år sedan. Det var inte så, som Olof Johansson sade, att vi moderater inte var med om det, utan alla var faktiskt överens — även om jag menar att också den formuleringen kan missuppfattas. Vi kanske inte skall rida alltför mycket på formuleringar, men jag vill ändå ha nämnt dessa saker. Herr talman! När det gäller själva frågan om politikerstyrning av det här området noterar jag ändå med viss tillförsikt en del av vad Olof Johansson sagt i debatten i dag. Jag konstaterar bara avslutningsvis att vi säkert får anledning att komma tillbaka till dessa frågor. Olof Johansson och jag har tidigare haft tillfälle att i denna kammare debattera saker som datorskatter och annat. Och det är möjligt och troligt att vi på de skilda områdena får anledning att komma tillbaka och diskutera var gränserna skall gå för hur långt politikerna skall lägga sig i på det här området och hur mycket rörelseutrymme för användarna, de enskilda, organisationerna och företagen, vi kan skapa — ett utrymme som enligt min mening bör vara så stort som möjligt.

Herr talman! Eftersom statsrådet Olof Johansson inledningsvis har gett bakgrunden till den samordnade datapolitiken och också kommenterat utgångspunkterna för propositionen finns det för mig ingen anledning att gå in på det området. Jag nöjer mig med att ta upp utskottets ställningstagande. När det gäller principer och riktlinjer för datapolitikens utveckling i samhället är utskottet enigt i sin bedömning. Det är mycket värdefullt. Som framhålls i finansutskottets betänkande har utvecklingen inom området datateknik gått mycket snabbt under senare år. Vi kommer också under de närmaste åren att finna en fortsatt stor acceleration inom datateknikområdet. Inte minst på kontorsområdet kommer förmodligen snabba förändringar och omställningar att ske på grund av just datateknikens genomslagskraft. Vi måste med andra ord ta oss an den tekniska utvecklingen inom dataområdet, inte kanske som hittills mer eller mindre rygga tillbaka för de besvärligheter och svårigheter det innebär att tränga in i dataålderns tekniska och programmatiska utformning. Det är, som understryks både i propositionen och i de väckta motionerna och som framhållits här tidigare, inte fråga om att säga ja eller nej till den nya tekniken. Samhälle och företag samt enskilda har redan i dag tagit datatekniken till hjälp och utvecklat sitt kunnande om hur och i vilka former tekniken skall användas. Detta kommer än mer att gälla i framtiden. Det är därför nödvändigt att vi får en samlad syn på datapolitikens utveckling samt i vilken utsträckning den kan vara vägledande vid olika valsituationer och beslut. I propositionen konstateras att en samordnad datapolitik bör vara underordnad de övergripande samhällsmålen. Inom den ramen skall sedan den datapolitiska styrningen ske av många organisationer, grupper och enskilda i samhället. Det gäller alltså för oss alla att skaffa oss kunskap och att få ut denna kunskap i hela landet. Med de nya tekniska landvinningar som görs inom dataområdet och på elektroniksidan finns stora möjligheter att decentralisera och utforma en svensk modell för datateknikens positiva utveckling. Men det gäller, som jag framhållit tidigare, att se till att många parter och grupper samt enskilda ges möjligheter att påverka utvecklingen och användningen av datatekniken. Det är viktigt att aktuella problem löses i samverkan. Ett gemensamt intresse måste finnas för att få fram en bred utbildning. Fortsatt forskning och frågor som gäller medbestämmande och användarinflytande samt teknikupphandling kommer i främsta rummet. Det betonar också utskottet. Det går naturligtvis inte att samhället sätter upp målangivelser och begränsningar för den datatekniska utvecklingen. Helt klart är att utvecklingen och forskningen på dataområdet kan komma att förändra vissa inriktningar som tidigare varit fastlagda. Det är därför det inte går att ha en alltför preciserad datapolitik som i detalj styr utvecklingen. Det finns därför heller ingen anledning att här tolka in de farhågor som uttrycks i den moderata partimotionen 2396, där motionärerna yrkar att man i utskottet skall sätta upp mål för just hur datatekniken skall styras. Sådana mål kan man självfallet inte ställa upp. Det gäller också yrkandet i motion 2405 av Göthe Knutson. I propositionen återges de förslag till principer och riktlinjer i femtiotalet rekommendationer som presenteras i rapporten Samordnad datapolitik, som nu också har debatterats här. Samtliga partimotioner samt några enskilda motioner visar på svårigheter att avgöra i vilken utsträckning de i propositionen gjorda uttalandena i anslutning till de redovisade rekommendationerna kan anses bindande för statsmakterna. Som framhållits tidigare går det inte att i detalj formulera mål och anvisningar inom dataområdet. Utvecklingen måste därför i viss mån korrigera och i tiden anpassa de olika förslagen och rekommendationerna. Det är alltså inte meningen att i ett sammanhang ta ställning till alla rekommendationerna på hela dataområdet. Detta är heller inte föredragande statsrådets mening. Det har han framhållit i propositionen och även här i debatten. I stället får man se detta som en viktig kartläggning av när och hur och inom vilka områden rekommendationerna skall sättas in. Riksdagen har därför beretts tillfälle att ta del av dessa rekommendationer. I princip har riksdagen tidigare uttalat att man faktiskt vill ha ett sådant underlag — det framkom senast 1979. Men eftersom det datapolitiska arbetet avses fortsätta under den kommande treårsperioden och flera av rekommendationerna kommer att behöva preciseras under denna period, behöver riksdagen inte nu ta ställning i sak. Emellertid utgör dessa rekommendationer, som också framhålls i finansutskottets betänkande, en mycket bra utgångspunkt för det fortsatta utredningsarbetet. Inte minst klargör rekommendationerna inom vilka områden man bör prioritera i tiden. Vi inom finansutskottet är i huvudsak överens om den inriktningen. Det har i utskottet blivit en bred uppslutning kring propositionen, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Det är av betydelse att vi kan komma överens i en så stor och vital framtidsfråga. De moderata företrädarna i finansutskottet har reserverat sig för sin partimotion, där man vill anslå 2 miljoner för information om datalagen och skyddet för den enskildes integritet. Som jag tidigare har framhållit är en huvudtanke i propositionen att föra ut kunskapen inom dataområdet i vid bemärkelse. Därför är det viktigt att så många organisationer och enskilda som möjligt får tillgång till denna kunskap. Av den anledningen bör det, som framhållits av utbildningsutskottet, anslås 10 milj.kr. för en betydligt bredare information och utbildning än den som moderaterna i sin motion och reservation förespråkar. I propositionen föreslås inrättandet av ett organ för teknikupphandling inom dataområdet, knutet till regeringskansliet. Organet bör verka i minst fem år. För hela femårsperioden fram t.o.m. budgetåret 1986/87 beräknas det statliga stödet till teknikupphandling uppgå till ca 70 milj.kr. Moderaterna har också här yrkat avslag och har i en reservation vid utskottets betänkande utvecklat sin syn på teknikupphandlingen. Näringsutskottet, som har haft denna del för yttrande, har i princip godtagit förslaget och menar att teknikupphandlingen kan spela en betydelsefull roil inom den statliga, kommunala och landstingskommunala verksamheten. I likhet med näringsutskottet har finansutskottet ställt sig tveksamt till att inrätta ett permanent organ för enbart datateknikupphandling. Men utskottet finner det ändå värdefullt att detta arbete kommer i gång, samtidigt som utskottet är medvetet om att det fordras en viss långsiktighet för att uppnå effekt och vinna erfarenhet i fråga om teknikupphandlingen inom dataområdet. Teknikupphandlingen är en framförhållning som ligger inom ramen för en femårsperiod. Vad kommer att hända om tre eller fem år? Vilken teknik och vilka system kan tänkas vara gångbara då? Detta är naturligtvis en mycket svår och grannlaga uppgift. Det är därför angeläget att vi får möjligheter att inom detta upphandlingsorgan få fram lösningar som är gångbara för både staten, kommunerna och näringslivet. Inte minst för svensk dataoch elektronikindustri bör det kunna bli ett värdefullt bidrag. Det går inte, som moderaterna menar, att helt släppa denna sektor fri. Då får vi utrustningar och system som efter en tid är helt oanvändbara och sårbara. Avslutningsvis några ord om ADB i statsförvaltningen. I budgetdepartementets bilaga behandlas frågor om användningen av datateknik i den statliga förvaltningen. En samlad redovisning görs av erfarenheterna från tillämpningen av de riktlinjer för användningen av ADB i statsförvaltningen som riksdagen fastställde år 1979. Uppdrag kommer att ges till olika myndigheter för att skapa ökad effektivitet. Där menar också finansutskottet att även rent kostnadsmässiga besparingar bör kunna registreras när man tar datahanteringen till hjälp. Lika viktigt som att skapa ökad effektivitet är det att skapa ökat användarinflytande samt förbättrad information och service till allmänheten. Detta framgår bl.a. av de av datadelegationen redovisade principerna och riktlinjerna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag vill i denna datadebatt säga några ord om den part som alltid blir bortglömd, nämligen tredje man, dvs. allmänheten — alla de människor som varken tillverkar datorer, köper datorer eller arbetar vid datorer men som blir utsatta för de mer eller mindre begripliga meddelandena och orderna från dessa datorer. De har ingen organisation som kan föra fram deras intressen. I folkpartiets dataprogram står det att hänsynen till allmänheten måste vara inbyggd i de offentliga datasystemen. Finansutskottet har faktiskt med anledning av min motion 179 sagt att den vanlige medborgarens kontakter med myndigheterna inte bör ytterligare kompliceras, när han skall kontakta dem via data. Finansutskottet säger också att medborgarna bör uppleva myndighetskontakten som meningsfull. Det är verkligen det minsta man kan säga! Finansutskottet talar härvid också om medborgarnas berättigade krav på service från myndighetens sida. Jag vill understryka att det här med service icke är någon liten ytlig krumelur på myndigheternas uppförande, utan en inställning som måste vara inbyggd från början, både i de administrativa rutinerna och i själva de tekniska datasystemen. Jag menar t.ex. att möjligheten att rätta fel måste ses från kundernas synpunkt, inte enbart från myndighetens. För myndigheten kan det vara likgiltigt om en datalista rättas var tredje månad, var tredje vecka eller eventuellt kan kollas var tredje dag. Men för den som får ett brev, ställt till sin avlidna maka, om att hon skall inställa sig för cancerundersökning, är det inte likgiltigt. Inte heller är det oväsentligt för en människa om hennes namn är korrekt stavat, och det får inte läggas tekniska hinder i vägen för detta. Allt sådant måste emellertid inarbetas i systemet när det läggs upp. Man kan inte komma med jästen efter degen och ändra i efterhand, för då kan myndigheten alltid skylla på att det blir för dyrt. Jag upprepar därför mitt krav på att dessa kundernas och allmänhetens intressen måste bevakas, representeras och tillgodoses på ett mycket tidigt stadium i själva systemarbetet. Det finns vetenskapliga dataexperter vid OECD som är övertygade om att man kan få fram system som tar bättre hänsyn till de administrerades önskemål, utan att det blir onåbart dyrt. Vad som fattas är den goda viljan och insikten om hur nödvändigt detta är. Herr talman! Jag tillåter mig hysa en viss, om ock svag, förhoppning att de som har ansvar för statens datasystem hädanefter kommer att uppmärksamma dessa utomordentligt berättigade krav. Det är viktigt att sådana här synpunkter kommer in just i finansutskottets utlåtanden, och inte bara när det gäller exempelvis sociala frågor eller juridiska frågor. Om vi inte tillgodoser medborgarnas rätt till mänskligt bemötande från de statliga datorerna — jag menar naturligtvis från dem som sätter upp och hanterar datorerna — när dessa system budgeteras, beräknas och rationaliseras, då blir den rätten för alltid försummad. Det är just när vi börjar diskutera datateknikens ekonomiska och administrativa effekter och förutsättningar som dessa sociala och psykologiska synpunkter måste få sin fulla tyngd. Sedan är det vanligen för sent. Jag utgår alltså från att utskottets uttalande på denna punkt kommer att bli verkningsfullt, trots att min motion 179 formellt föreslås avslagen. Beträffande min motion 2395, som inte heller föreslås bli bifallen, vill jag bara säga att den sammanfattning av folkpartiets datapolitik som jag där gjort visserligen, som utskottet säger, kan sägas vara i samklang med propositionens utgångspunkter och mål och därför inte behöva särskilt åtgärdas. Jag vill emellertid understryka att jag anser att en datapolitik inte får bli alltför allmän och allomfattande i sina uttryckssätt utan bör koncentreras till de punkter där den verkligen behövs och där problem verkligen kan uppstå.

Herr talman! Slutligen finner jag det självklart att det nya organ som försöksvis skall inrättas för statens teknikupphandling inte får styras så att det blir gränskonflikter mot de myndigheter som redan håller på med saken. Jag noterar med tillfredsställelse att finansutskottet delar denna syn, som jag har uttalat i motion 2395. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Vi behöver fler robotar i vårt land, men vi behöver också förhindra att vi människor blir som robotar. Vi behöver investeringar för att trygga jobben. Alltför många arbetare och tjänstemän har de senaste åren fått lära sig att känna igen de första tecknen på ett nedläggningshot — de som har den ekonomiska makten slutar att investera på arbetsplatsen. Den svenska industrin håller på att avlövas. Verktyg och maskiner förnyas inte längre. Investeringarna ligger i dag 30 20 lägre än 1976. Tidvis har investeringarna varit så låga att de inte ens räckt till för att ersätta förslitningen. För att trygga jobben och dagens välfärd och givna utfästelser krävs investeringar. Och då skall vi inte satsa på fotogenlampor, utan vi måste investera i den nya tekniken. Vi behöver bättre verktyg och robotar i verkstäderna, kantautomater i sågverken, styrsystem i pappersbruken och ordoch textbehandlingsutrustning på kontoren. Dagens onda spiral med sparprogram och minskad efterfrågan och nya sparprogram tillsammans med villkorslösa överföringar av kapital till de redan rika måste brytas. Vi behöver aktiva investeringsprogram för sådant vi verkligen har behov av: bostäder, bättre kollektivtrafik, bättre energihushållning osv. Då kommer företagen åter att investera och anställa mer personal och utvecklas. Det finns u-länder som har hög teknologi och massarbetslöshet och fattigdom på grund av en osolidarisk diktatorisk regim. Det finns självfallet ännu fler u-länder som har en låg teknologi och massarbetslöshet och fattigdom. Stödet till dem är inte att undanhålla dem teknologi utan att hjälpa dem att finna en teknologi som de kan använda och utveckla utifrån sin situation och sina behov. Det är således vi politiker snarare än tekniken — och i ännu mindre grad teknikerna — som avgör ett lands sysselsättningsgrad och fördelning av resurser. Det finns i dag från vissa håll en tendens att försöka förvilla bort detta samband. När det gäller den nya tekniken — kunskapstekniken avseende datorer och elektronik och den moderna kommunikationstekniken — räcker det inte att vi för en politik som främjar investeringar snarare än spekulationer. Vi måste också ta ansvar för att vi får en användning av tekniken som är i linje med våra kulturoch utbildningspolitiska målsättningar. Det är råvarorna och tekniken som skapat välfärden, hörde jag en forskare säga vid en konferens häromdagen. Jag skulle vilja tillägga att kunniga och engagerade arbetare och tjänstemän är vår viktigaste resurs och vårt viktigaste konkurrensmedel. I dag görs de nya datasystemen utifrån de stora världsomspännande koncernernas behov. Unilever, Pilkington, General Motors behöver använda samma system på sina olika arbetsplatser världen över. Deras datasystem, deras sätt att använda den nya kunskapskälla som datatekniken är, innebär ett hot mot svenska arbetares och tjänstemäns yrkeskunskaper, mot våra företags möjligheter att utvecklas självständigt, mot vårt lands framtida självständighet och oberoende. Vi behöver utveckla ett eget sätt att använda datatekniken. Systemen skall förmedla underlag, information och sammanställningar till många anställda så att de kan utföra ett allt bättre arbete, ta mer och mer ansvar i arbetet, garantera allt bättre kvalitet på varorna eller tjänsterna. Låt mig ta två exempel: Låt reparatören på bilverkstaden få information om en bils tidigare fel och dess färdsträcka samt statistik på fel på en viss årgång snarare än att datasystemet ger honom order om att byta vissa av bilens delar, med hjälp av de verktyg som systemet bestämmer. Låt ingenjören på hälsovårdsnämnden få larmrapporten från datasystemet om utsläppet, med information om vilka mängder och vilka kemikalier det handlar om snarare än att låta systemet dirigera ut ett antal brandbilar och brandmän med viss utrustning. Låt ingenjören få använda hela sitt kunnande. Han kanske vet att ett demonstrationståg är på väg till katastrofplatsen med många människor, eller att hällregnet som strilar ner snabbt kommer att späda ut gifterna i utsläppet. En sådan användning är förståndig både för den enskilda människans utveckling och för svenska företag och för Sveriges samlade resurser. Olof Johansson har här i dag själv betygsatt sin proposition. Han sade bl.a. så här: Det finns begränsningar och brister i förhållande till en idealbild, och mycket återstår att göra. Jag vill instämma i det. Den datapolitiska proposition som vi behandlar i dag är ett kraftlöst aktstycke i förhållande till behoven av åtgärder från samhällets sida för att stimulera kunnande och investeringar i den nya tekniken och dessutom understödja att vi får en användning som är förenlig med våra långsiktiga målsättningar. Arbetsmarknadens parter är beredda att ta sin del av arbetet och ansvaret. I det utvecklingsavtal som slöts före påsk mellan LO-PTK och SAF är den tekniska utvecklingen ett av de tre viktiga områdena. I avtalet anges att vid tekniska förändringar skall de anställdas möjligheter till ökad kompetens och till att ta ansvar i arbetet eftersträvas. Vi måste även som politiker vara beredda att stödja en sådan utveckling. Datapropositionen borde ha innehållit väsentligt mycket mer av resurser och konkreta förslag för att vara den framtidssatsning som vi har behov av. En avstannande industriell utveckling orsakad av föråldrad teknik och sjunkande investeringar utgör ett hot mot socialdemokratins grundläggande mål: arbete åt alla, ökad välfärd, demokrati i samhälle och arbetsliv, god arbetsmiljö och rättvis fördelning. Vi kan inte säga nej till ny teknik, men genom ökad medvetenhet och bättre kunskaper kan vi styra tekniken och ta vara på de möjligheter som den ger. Förslagen i den socialdemokratiska partimotionen ger en god start för en aktiv datapolitik. En sådan är nödvändig — inte minst om Sverige skall kunna överleva som industrination.

Herr talman! När man tidigare under debatten lyssnade till herr Gadd, kunde man få uppfattningen att ett åsiktssvalg är befäst mellan regeringen och socialdemokraterna å ena sidan och moderaterna å den andra. Det är kanske en aning förvånande, t.ex. mot bakgrund av att socialdemokraterna har lagt fram ett tiotal reservationer i ärendet, som så många utskott har arbetat med, medan det för moderaternas del rör sig om ett par tre som delvis täcker varandra. Herr Gadd gjorde också ett par anmärkningsvärda uttalanden. Han ville göra gällande att moderaterna hade valt konfrontationen. Dessutom kostade han på sig att säga att den trearmade dvärgen skulle vara moderaternas ideal, och han följde upp en socialdemokratisk linje på arbetslöshetsområdet genom att säga att vår inställning i dag i fråga om datapolitiken uppenbarligen innebär att vi är ointresserade av detta allvarliga samhällsproblem. Vidare sade han att vi av ideologiska skäl är angelägna att se till att den offentliga sektorn hålls på sparlåga även på dataområdet och att den därför inte fungerar. Med tanke på denna gruvliga salva kan man naturligtvis fråga sig vad det egentligen är som skiljer i de i debatten aktuella frågorna.

Moderaterna har dessutom sagt nej till ett särskilt organ för samordnad teknikupphandling, vilket är någonting helt annat än att säga nej till teknikupphandling, något som vi naturligtvis inte har gjort. Jag har 10—15 års erfarenhet som kommunalman och kan kanske nämna att på den kommunala offentliga sektorn förekommer verkligen en samordnad och väl fungerande teknikupphandling inom skilda tekniska branscher. Det går att genomföra det här utan att man inrättar ett nytt statligt organ som skall styra och ställa. Vi betraktar inrättandet av ett särskilt organ, som huvudsakligen skall hålla ihop teknikupphandlingen på den offentliga sidan, som någonting helt onödigt. Det finns inte heller på något sätt styrkt att ett sådant organ skulle göra det hela mera lätthanterligt. Vi har också utfärdat en varning för detaljstyrning. I reservation nr 8 i näringsutskottets betänkande 41 fäster vi uppmärksamheten på de risker som uppstår, om statsmakterna försöker ställa upp mål för den tekniska utvecklingen och i förväg ange ramar för hur den skall gestalta sig. Dessutom görs det i denna reservation ett påpekande som inte har tagits upp. Debatt har tydligen inte ansetts nödvändig från deras sida som kunde ha känt sig utpekade. Vi har nämligen mycket bestämt tagit avstånd från varje tanke på beskattning av ny teknik, t.ex. i form av datorskatt. Skall man över huvud taget använda skattemedlet i detta sammanhang, bör det givetvis vara för att främja en utveckling som är utomordentligt värdefull. Jagtror att motsättningarna egentligen ligger i de allmänna attityderna och ingalunda i några långtgående konkreta ställningstaganden. Mot den bakgrunden kan det verkligen vara motiverat att fråga, om herr Gadds långtgående påståenden är väl grundade. Jag skall emellertid avstå från vidare polemik mot herr Gadd. F. ö. befinner han sig inte i kammaren för tillfället. Statsrådet Johansson var allmänt nöjd och belåten, och det kan man möjligen förstå. På många sätt rör det sig om ett magert dokument, även om det är ett ordsvall av sällan skådat slag. Vill man vara vänlig i sina omdömen, ger det trots allt en startpunkt för en utveckling som kanske kan bli någonting så småningom. Men jag delar i princip den kritik som har framförts från socialdemokratiskt håll, nämligen att det är en väl mager början. Detta innebär emellertid inte att vi på moderat håll på något sätt delar socialdemokraternas uppfattning om hur datapolitiken egentligen bör utformas. Det sedvanliga socialdemokratiska receptet, dvs. utpräglad statsstyrning, är raka motsatsen till vad vi vill ha. När det gäller herr Johanssons mera konkreta synpunkter — de var inte många — på innehållet i propositionen finns där ett förord för en utveckling som skulle kunna verka befordrande för det omhuldade lokalsamhället. Det är förmodligen i sak riktigt att datautvecklingen kommer att ge sådana möjligheter. Det är sannolikt på gott. Det behöver naturligtvis inte innebära att lokalsamhällestanken därmed skulle framstå som mera attraktiv i vår tid än den eljest skulle göra. Jag vill, herr talman, bidra till debattens avkortning genom att nu övergå till att framställa de yrkanden som är relevanta. Först ber jag att för finansutskottets räkning få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 samt till den villkorade reservationen 3, som avgetts från moderat håll. För näringsutskottets del ber jag att få yrka bifall till reservation 8, med det innehåll som tidigare kortfattat har berörts. För civilutskottets del — betänkande 37 — ber jag att få yrka bifall till reservation 1, där det från moderat håll påpekas att en decentralisering som ger länsstyrelsernas dataenheter möjligheter att fullgöra nya uppgifter som regionala datacentraler bör eftersträvas. En fortsatt utbyggnad av det nuvarande centraliserade systemet ger sådana låsningar att en övergång till den avsedda framtida strukturen starkt försvåras.

Herr talman! Tre skrämmande drag präglar regeringens dataproposition. För det första är sättet att närma sig datapolitiken utpräglat teknokratiskt — det saknar samhälleliga djupperspektiv. Man ser datapolitiken bara i ljuset av människorna som produktionens tjänare, till nöds också som konsumenter av s.k. välfärd. Man ger sken av att teknik är något neutralt. För det andra talar man om en övergripande datapolitik, som om riksdagen eller staten över huvud taget med rådande maktstruktur besitter någon ledning på dataområdet. Detta är illusioner. För det tredje döljer man att det finns helt olika intressen och helt olika följder, beroende på vilken klass i samhället man tillhör. När det sägs att datatekniken bör garantera fortsatt social och ekonomisk utveckling, är det nästan snudd på Salig Dumboms allra mest sublima höjder. Att utvecklingen är någonting som fortsätter behöver man faktiskt inga ministrar för att förstå. Dessa tre skrämmande drag för i sin tur med sig att fem avgörande problemområden knappast ens berörs. Det första problemet är rättsligt. Det berör den offentliga verksamheten, tryckfriheten och den medborgerliga insynen. Skyddet av dessa viktiga rättigheter är i dag till stor del av ren pappersnatur. Det finns i frasens värld, men har ingen motsvarande nivå i den praktiska verkligheten. De tekniker som lägger upp den offentliga sektorns datasystem och program saknar oftast insikter och utbildning i offentlighetsrätt. Ett krav från vpk häromåret, att all professionell datautbildning skulle innehålla undervisning i offentlighetsrätt, avstyrktes i fjor av ett enhälligt utbildningsutskott. Juristerna, som egentligen skall övervaka offentlighetsrätten i förvaltningen, saknar i sin tur insikter i datateknikens speciella värld, som kvalitativt skiljer sig från vad som gäller för uppgifter och handlingar i traditionell form. Följden är att förvaltningens datalagring bryter med viktiga principer. Proveniens, sökmetod och ordning mellan uppgifter blir helt annorlunda. I många system råder en sådan röra att det är omöjligt att få fram alla handlingar till ett ärende eller att läsa ett diarium. Uppgifterna ligger kors och tvärs ihop med uppgifter av helt olika proveniens och karaktär. Jag skall inte utveckla detta ämne i detalj. Jag har gjort det många gånger förr, och jag har lärt mig att ingen här i riksdagen lyssnar. Det andra stora problemområdet rör datoriseringens tekniska inriktning. Man talar som om tekniken var en enhetlig process, vars ekonomiska och sociala verkningar visserligen kan mötas på skilda sätt, men där utvecklingens huvudströmning ändå är given. Detta är en underkastelse under den rådande speciella utvecklingen. Denna utveckling har styrts, och styrs, av ett fåtal stora multinationella företag, med bas främst i USA och Japan. Den kan också rent teknologiskt se mycket olika ut och främja helt olika slag av praktisk kapacitet. Men dessa olika möjligheter har hittills inte tagits till vara. Och ingenting i regeringens proposition talar för att man ens förstått frågeställningen. De multinationella företagen gynnar kvantitativ kapacitet framför överskådlighet. De gynnar därmed också experten framför medborgaren och arbetaren. De gynnar automatisering på bekostnad av förfining. De gynnar oförståelighet framför förståelighet. De servar krig mer än fredliga näringar. Det skulle kunna vara annorlunda. Datoriseringens inneboende möjligheter medger detta. Men dessa möjligheter sluts. Och regeringen offrar inte en rad på att diskutera frågan vilket samband detta har med de multinationella maktgruppernas ställning. Det tredje stora problemområdet är arbetets situation, människans funktion, arbetarklassens ställning. Här väntar radikala konsekvenser av det som nu förbereds. Här väntar viktiga vägskäl, vilka knappt ens antytts i den hittillsvarande diskussionen. Man kan lägga upp produktion med hjälp av datorer på i grunden olika sätt. Skillnaden i sociala följder blir utomordentligt stor. Man kan låta programmet bilda förlaga för produktionen. Man kan göra ett enda slag av prototyper på automatiserad väg. Man kan ansluta detta till robotiserad massproduktion. Datorn, programmet och roboten ersätter därvid industriarbetarens yrkeskunskap, ersätter ett helt spektrum som hans hand och hjärna dittills varit verksamma inom. Arbetaren blir en övervakare, reparatör och smörjare. Större delen av hans eller hennes mänskliga begåvning behövs inte, är rent av oönskvärd. Man kan också göra på ett annat sätt. Man kan undvika att ha ett program som förlaga. Man kan bevara och förfina arbetarens yrkeskunnande. Man kan ta tänkandets kapacitet och handens skicklighet och känsla i bruk för att göra ett antal prototyper, av vilka man sedan kan välja ut de allra bästa. Roboten blir då i verkligheten mer av en handens tjänare. Den serietillverkar handens och hjärnans bästa prestationer. Detta bevarar och höjer yrkeskunnandet. Det bevarar och stärker självständighet och socialt medvetande. Men det är inte denna sistnämnda väg den tekniska utvecklingen i dag pekar på. Hur den industriella verkligheten, den industriella arbetsplatsen ter sig är oerhört avgörande. Klassmässigt och industrisociologiskt får det oerhört djupgående verkningar. Arbetarklassens hela ställning, dess möjliga inflytande, sammanhållning, självmedvetande, sociala värdesystem och ideologi —allt detta ligger i vågskålen. Det är nästan otroligt, att inget enda dokument, inget inlägg från andra än vpk-are över huvud gör bruk av ordet klass i detta sammanhang. Man diskuterar enbart teknikaliteter och penningsummor till industrin, när man borde diskutera de arbetandes och de arbetslösas hela förhållande till produktion och samhälle. Detta för oss automatiskt över till det fjärde problemområdet — frågan om makten, ägandet och den nationella självständigheten. Dataministern och propositionen talar som om den svenska staten och riksdagen skall ha något slags ramansvar över utvecklingen på dataområdet, dvs. föra datapolitik. Den enda rädsla som tycks framkomma i debatten är att staten skall få för mycket att säga till om. Att staten skulle kunna föra datapolitik är en fullständig illusion. Det finns inga förutsättningar för att staten och riksdagen skall få någonting att säga till om, så länge alla maktcentra ligger utanför landet och så länge dessa maktcentra bestämmer även statens datorisering. Är det någon som över huvud föreställer sig att en styrning på dataområdet, en rimlig offentlig insyn, ett fackligt och medborgerligt inflytande är möjligt — med mindre än att en självständig svensk dataindustri och dataforskning under samhälleligt ägande och kontroll upprättas? Hur skall man kunna styra en utveckling, utan att gradvis och på sikt förvärva självständighet gentemot de stora maktgrupperna utanför landet? Till sist skall jag ta upp det femte problemområdet, som kanske är svårare men ändå av oerhört inträngande vikt — ett problemområde som det tydligen inte ens fallit propositionsskrivarna in att fundera över. Datorisering representerar en form av abstraktion. Det hör till den mänskliga hjärnans stora tillgångar att kunna bygga ständigt nya strukturer i föreställningsvärlden på en mycket hög abstrakt nivå. Men det mänskliga tänkandet har som sin rot och sitt ursprung den materiella, handfasta verkligheten. Utan en yta av direkt beröring med sinnliga, materiella företeelser utarmas tänkandet till sitt innehåll och till sin kvalitet. Människan kan då bli en skicklig dvärg, som kan hyras ut till precis vad som helst. Utan den sinnliga faktorn är emotionella, känslomässiga, kopplingar och etiska bedömningar icke möjliga. Så länge sambandet med denna sinnliga, materiella verklighet bevaras och fortfarande uppfattas av människan, kan tänkandet stiga mot mycket höga abstrakta nivåer. Abstraktionerna leder för den skull inte till främlingskap — de har tvärtom alla möjligheter att öka förståelsen och insikten vad gäller sammanhangen i omgivningen och i världen. Men vad blir följden, om sambanden med den materiella verkligheten bryts, när människan får röra sig i en tillvaro där abstraktionerna i sig bildar tankeoch föreställningsvärlden? När de i industriella produktionssätt allmänt förekommande tendenserna till sönderstyckande och sektorisering av tillvaron förs till sina mest extrema former, vad händer då med människan? Varför har inte dessa frågor ställts? Jag tror mig veta svaret: Det ligger inte i den härskande klassens intresse att ställa dem. Detta femte problemområde rör som synes filosofiska synpunkter. Det är enligt min mening helt i sin ordning. Ty datatekniken är faktiskt en form av filosofi på verkligt hög nivå. Men den är till sin natur en amoralisk filosofi. Observera att jag säger amoralisk — inte moralisk. Dess abstraktioner saknar i sig anknytning till etiskt och moraliskt tänkande och kännande. Med vilket slags etiskt och moraliskt tänkande borde då denna sällsamma värld av abstrakt tänkande knytas samman, för att just kontaktytan till den sinnliga, mänskliga världen skall bevaras? Svaret kan enligt min mening endast bli detta: Med arbetarklassens etik och moral, med arbetarrörelsens klassiska ideologi och värdesystem. Det är därför vi som socialister är så oroade över att denna typ av frågor över huvud taget inte ställs i svensk arbetarrörelse — när rädslan att framstå som teknikfientlig uppenbarligen är större än tilltron till den egna klassens och den egna rörelsens värde. Ett sådant reaktionssätt hos en rörelse antyder nämligen att den håller på att förlora eller redan har förlorat sin ideologi. Det är i så fall, herr talman, i högsta grad på tiden att återupprätta den. Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till vpbk-motionen 2409.

Herr talman! Det var en gruvlig salva som Jörn Svensson bestod inte bara propositionen utan över huvud taget det aktuella tänkandet på dataområdet. Till en del förklaras naturligtvis detta av de olika ideologiska utgångspunkterna i debatten. Jag tror kanske inte att vi vid det här tillfället skall vidga diskussionen och föra den utifrån de traditionella skyttegravarna, men jag tycker det är ganska allvarligt om Jörn Svensson tror att de problem som behandlas i propositionen ger någon sorts heltäckande bild av verkligheten. Vi har ju trots allt haft ganska kort tid på oss både i datadelegationen och inte minst i regeringskansliet, och vi har framför allt varit beroende av underlaget från den utredningsverksamhet som har bedrivits. Jag tror att det är viktigt att ha den bakgrunden klar för sig. Man skulle självfallet ha kunnat flöda ut ganska mycket i mera essäistiska betraktelser över den här tekniken, men därifrån till att dra konkreta slutsatser och komma fram till konkreta förslag till beslut är steget ganska långt. Här pågår ett arbete inom många områden, vilket är viktigt att observera. Jag tror t.ex. att mycket av datoriseringens tekniska inriktning, som Jörn Svensson tog upp som sin andra punkt, hänger samman med vilket arbetsliv vi vill ha. Därför är det viktigt att de människor som står ute i arbetslivet kommer till tals och att deras erfarenheter tas till vara både i samband med det utvecklingsprogram som arbetarskyddsfonden skall arbeta fram och i samband med att vi nu inrättar ett särskilt organ för teknikupphandling. Det är också ett försök att utnyttja den kraft som ligger i att vara kund, i den meningen att man kan precisera vad det är man vill och bli tillräckligt kvalificerad för att kunna ställa krav bl.a. gentemot de multinationella maktgrupper som Jörn Svensson talade om. Men om man helt utan reservation bara dömer ut de möjligheterna, återstår bara ett alternativ, och det är att stänga gränserna — jag tänker inte ge mig in i den debatten återigen, för jag vet att det finns en tendens hos Jörn Svensson att återkomma till den i diskussionerna. Det jag nu har sagt kan också gälla som kommentar till den tredje punkten i Jörn Svenssons anförande. Det är klart att det gäller att närma programarbetet, arbetet med mjukvaran, till verkligheten och inte tvärtom. Det gäller också att utjämna de skillnader som finns i dag mellan experter — det må sedan gälla programmerare eller systemerare — och folk i allmänhet, som har att utnyttja programmen. Vidare gäller det att hela tiden vara medveten om att program är en modell av verkligheten och ingenting annat, en modell som dessutom med de kommande möjligheterna i de kapacitetstarka datorerna kan utvecklas också till att omfatta föränderliga program med hjälp av associativa datorer. Det är klart att man i ett demokratiskt samhälle som det svenska måste ha en ordentlig diskussion om vilka värderingar som egentligen styr programmen. Min uppfattning är att det här är fråga om en av de största utbildningsinsatserna över huvud taget, som vi ännu inte har hunnit att närma oss, dvs. insatser som syftar till att få en förenkling av programmen och en höjd nivå på allmänkunskapen inte minst i arbetslivet, så att man kan tackla den här sortens problem och förfina yrkeskunnandet i stället för att förstöra det. Jagtror också att det tjänar mindre till att just nu diskutera arbetarklassens framtid, även om jag kan förstå att Jörn Svensson utifrån sina utgångspunkter ibland är orolig. Att vi kan diskutera datoriseringen och framtiden på det här området i ett något lugnare och mer avspänt tonläge än det som vi har diskuterat många andra teknikfrågor i tror jag inte har att göra med sådana här gamla klassmotsättningar, utan med att vi kanske har lärt oss en del av den teknikdebatt som vi har fört tidigare i det svenska samhället. Vad det gäller är att komma in tidigt i den här diskussionen, så att vi undviker de prestigelåsningar och de politiska låsningar som annars väldigt lätt leder till konfrontation. En annan viktig sak är att människor så tidigt som möjligt får chansen att komma med i diskussionen om den här utvecklingen och att samhället har ett ansvar för detta. Det är alltså, som jag uttryckte det tidigare, viktigt att försöka förankra datorisering och elektronikutveckling i en demokratisk beslutsprocess, där vi förmår att fånga in medborgarnas krav på utvecklingen. Det sista kan täcka en del av Jörn Svenssons övriga synpunkter, så som jag i varje fall har uppfattat dem.

Herr talman! Det är roligt att det kan bli litet diskussion i den eljest från utskottets sida så omhuldade enigheten — en enligt min mening falsk enighet, som inte svarar mot verklighetens intressemotsättning. Vi bekymrar oss från vpk:s sida för arbetarklassens framtid. Att centerpartiet inte gör det kan jag naturligtvis förstå. Jag har aldrig kritiserat propositionen för att den inte skulle vara heltäckande eller fullständig. Jag ställer inga orimliga anspråk. Jag tror nämligen inte att det har någon arbetsmässig bakgrund att de av mig nu framhävda frågorna är så dåligt berörda. Jag tror nämligen att detta är fullt avsiktligt. Jag tycker nämligen att det skulle ha varit fullständigt självklart att ien så viktig fråga som denna ta fram maktaspekten. Om man gör det, förstår inte jag hur man kan undgå att fråga: Vem skall äga datorindustrin? Vem skall styra forskningen? Vem skall garantera ett rimligt folkligt inflytande över de jättelika privata koncerner som i dag styr nästan allt som är värt att styra? Dessa frågor ställs inte, och det är symtomatiskt. Det beror inte på att ni inte har haft tid att ställa dem, utan på att ni inte vill ställa dem och på att ni vill bevara illusionen om att man kan ha denna jättelika koncentration av privat makt och samtidigt tro sig kunna styra någonting från statens sida. I själva verket är det ju staten som själv är styrd. Lika fraseologiskt är det när man säger att man kan fånga in medborgarnas krav. Tag den samhälleliga sektorn och datoriseringen där som ett exempel! När har man där fångat in medborgarnas krav? Det är fruktansvärt svårt att i dag över huvud taget kunna orientera sig i detta offentliga material. Tillgänglighetsgraden för medborgarna har drastiskt sänkts genom datoriseringen, genom övergången från vanliga pappershandlingar till datorisering. De av mig anförda exemplen på konkreta, låt vara något förgrovade linjer och system i den industriella produktionen som följd av hur man utnyttjar datoriseringens möjligheter är också en typ av problematik som man inte alls har tagit upp. Nu säger Olof Johansson att man måste hämta in erfarenheter från folk i arbetslivet. Ja, det var intressant, för det innebär ju att man först skulle introducera ett visst system och sedan avvakta de arbetandes erfarenheter. När systemet är fastlåst, när Wallenbergkoncernen och de stora multinationella grupperna har bestämt sig för vilken linje som skall följas, då skall de arbetande få komma in. Jag kan tala om för Olof Johansson att då är deras erfarenheter av mycket ringa verkan rent maktpolitiskt. Det är avslöjande att Olof Johansson formulerar hela problemet på det här sättet: Först kapitalet som styr — sedan får de arbetande komma i efterhand och ha synpunkter.
Herr talman! Jag tror att Jörn Svensson är ganska isolerad när han tolkar regeringens proposition på det sättet. Det är klart att det är viktigt att vi nu, sent omsider — jag tillägger gärna det — får en ordentlig återföring av erfarenheter just genom arbetsmarknadens parter. Jag skulle inget hellre önska än att vi haft medbestämmandeavtal och lokala teknikavtal i betydligt tidigare skeden. Men jag utgår från den verklighet jag ser omkring mig, och nu gäller det att ta tag i den och försöka skapa just den här framförhållningen som innebär att arbetande människors erfarenheter kan styra utvecklingen av kommande system. Jag trodde att den saken var alldeles klar — det ligger just i själva användarinflytandet. Det är så som vi vill påverka utvecklingen i det avseendet. I fråga om maktaspekten vill jag säga att när det gäller att styra forskning och utveckling var det en av de frågor som först togs upp i datadelegationen. Jag har berört det här tidigare. Det är en del av den diskussion som vi har haft om vad en helhetssyn innebär. Som jag kunnat konstatera har vi hittills inte haft någon egentlig helhetssyn på hur vi fördelar resurser på forskningsoch utvecklingsområdet. Vi har inte heller haft någon helhetssyn på hur vi integrerar olika delar av verkligheten i de forskningsprogram som finns. Men avsikten är ju att försöka få en bättre balans just när det gäller resursfördelningen på forskningsområdet från statens sida, och det är just därför som ett arbete pågår inom forskningsrådsnämnden för att råda bot på detta. Jag behöver kanske inte närmare fördjupa mig i de ideologiska skillnader oss emellan som leder till att Jörn Svensson i alla avseenden och i alla sammanhang ropar på staten som ägare. Det finns ju i och för sig exempel på både bra och dåliga statliga företag. Men detta är inte en fråga där vi kan komma varandra närmare genom en sådan här debatt, och därför avstår jag från den. Låt mig sedan ta upp vad Jörn Svensson sade om arbetarklassens framtid. Han oroar sig i onödan för min uppfattning i den frågan. Jag analyserar inte samhället som Jörn Svensson gör utifrån klassutgångspunkter. Däri ligger skillnaden mellan oss. För att vi skall kunna påverka de mycket starka ekonomiska och tekniska krafter som inte minst finns i datateknik och elektronikutveckling, tror jag att det är viktigt att vi kan skjuta en del av de ideologiska motsättningarna åt sidan. Jag tror nämligen att dessa krafter är just så starka som bl.a. Jörn Svensson har talat om. Om vi vill göra insatser för att påverka denna mycket snabba utveckling gäller det att prioritera ordentligt, planera, försöka skapa framförhållning och att inte gräla om oväsentligheter vare sig inom den politiska sfären eller inom den fackliga sfären. Jag tycker att det finns skäl att ibland göra bemötanden av inlägg av den typ, som Jörn Svensson har hållit här i dag, och klargöra att vi har alltför olika utgångspunkter för att riktigt kunna diskutera dessa saker på samma sätt. Men jag tror att Jörn Svensson inte skulle uppfatta den politiska verkligheten på det sätt han nu gör om han deltagit i det arbete som pågått inom datadelegationen under de senaste åren. Där har vi försökt att ge och ta i en öppen diskussion med olika ideologiska utgångspunkter. Jag tror att vi alla skulle tjäna på att försöka göra detta också här.

Herr talman! Jag måste säga att det förvånar mig något att jag är ensam företrädare för de båda arbetarpartierna när det gäller att reagera mot den falska försoningsideologin som går ut på att vi ju alla sitter i samma båt. Vi sitter inte alls i samma båt. Vi sitter i olika båtar, och båtarna har olika förutsättningar att ta sig fram. Den ena båten är väldigt rymlig och lyxigt utrustad. Den andra båten är ganska överbefolkad och har mycket anspråkslös utrustning och svårt att göra sig gällande mot den andra. Det är en väldig skillnad mellan båtarna, Olof Johansson.

Det förvånar mig att han inte ens har ställt den modesta fråga som t.o.m. den nya franska regeringen med sitt relativt försiktiga reformprogram ställer: Kan vi över huvud taget garantera en medborgerlig insyn och en rimlig styrning från folkflertalets synpunkt av teknologisk utveckling med mindre än att vi förändrar ägandeförhållandena, med mindre än att vi nationaliserar? Jag har ingen övertro på nationaliseringar. Det finns statliga företag som är precis lika maktfullkomligt och hierarkiskt styrda och organiserade som någonsin herr Wallenbergs. Men i ett fall där det handlar om att välja mellan multinationella koncerners makt och en nationell självständighet, så har förstatligandet ändå ett berättigande. Det har det desto mera om det kombineras med ett starkt inflytande från de anställda och från fackföreningsrörelsen när det gäller den övergripande riktningen, teknologins allmänna utveckling. Olof Johansson konstaterar att jag står isolerad i den här debatten. Jag tror inte det. Det kan kanske verka så i dag, för det är inte så mycket folk närvarande i kammaren, men jag tror att det bland människor ute i samhället ligger litet annorlunda till. Deras fruktan är inte oberättigad. Hur som helst tror jag att det är bättre och mera verklighetsbetonat att vara isolerad från Olof Johansson och från andra partigrupper än att vara isolerad från den materiella industrisociologiska och klassmässiga verkligheten i det här samhället och i den industriella världen.

Herr talman! Propositionen om samordnad datapolitik innehåller även väsentliga avsnitt om utbildning i datafrågor. I en socialdemokratisk partimotion tas t.ex. upp angelägenheten av en bred utbildning i folkbildningsorganisationer etc., fortoch vidareutbildningsfrågor samt direkt utbildning för undervisningsyrken. I propositionen föreslås att 10 milj.kr. satsas på en bred utbildning i datafrågor. Datadelegationen skulle lämna förslag till riktlinjer för denna utbildnings uppläggning. Ursprungligen hade datadelegationen föreslagit 25 milj.kr., men nu föreslås 10 milj.kr. Socialdemokraterna föreslog i sin motion att beloppet skulle betraktas som ett första steg, och borde följas upp med nya resurser kommande budgetår. Vid behandlingen i utskottet har vi dock skrivit oss samman och kan förvänta oss att få nya initiativ från regeringens sida när erfarenheter vunnits av utbildningen. När statsrådet Olof Johansson i sitt huvudanförande pläderade för propositionen, så tog han upp frågan om breddutbildningen i datafrågor, som jag har talat om, och underströk betydelsen av att denna verksamhet blir prioriterad. Jag ser det som ett gott omen för framtiden vad gäller denna breddutbildning. Frågan om särskilda resurser till fortoch vidareutbildning, som också tagits upp i den socialdemokratiska motionen, har varit uppe till beslut i samband med budgetpropositionen. Även om vi inte riktigt kan känna oss nöjda med skrivningarna på den här punkten får vi respektera de tidigare beslut vi har fattat här i kammaren. Frågan får komma igen ett kommande budgetår, och vi sluter alltså upp bakom utskottsskrivningen sådan den föreligger från utskottet. När det gäller utbildningen för undervisningsyrken har dock den socialdemokratiska utskottsgruppen markerat sitt ställningstagande med en reservation. Motionen upptog 5 miljoner ytterligare i reservationsanslag. Vår ambition är att fortbildningsinsatsen för lärare i samhällskunskap och matematik, vilka är de som skall undervisa i datalära, skall ha genomförts budgetåret 1985/86. Det måste alltså till en stark viljeinriktning, och vi tycker att det måste få kosta litet mer än vad propositionen föreslagit på den här punkten. Rent generellt skall också sägas, och det går som en röd tråd genom hela den datapolitiska motionen, att dataoch elektronikutvecklingen går mycket snabbt. I en tid då industriell utveckling sviktar och därmed ger mindre jobb kommer alltså en ny teknik som också den ger möjlighet att ersätta mänsklig arbetsinsats — då måste ambitionen vara högt satt. Det handlar om sysselsättning, yrkesinnehåll, miljöpåverkan, utbildning, produktivitet, medbestämmande, information och integritetsaspekter. För att uppnå dessa i och för sig självklara mål har socialdemokraterna ställt upp sju viktiga utgångspunkter för handlingslinjer i framtiden. Jag skall inte gå in på dessa punkter nu, men vill avslutningsvis framhålla att det gäller att snabbt ställa in all planering på att vi skall få med alla människor i en introduktion till datasamhället. Det gäller vidare att utbilda både så att vi får skickliga tekniker på området och så att vi får många människor som är så insatta att de behärskar utvecklingen. Det är människor som skall påverka utvecklingen, och det är människor som skall finna det möjligt att uthärda det nya samhälle som datamiljön medför. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande beträffande datapolitiken samt i övrigt bifall till utskottets skrivning på denna punkt.
Herr talman! Jag skall bara komplettera litet grand vad Helge Hagberg sade. Jag har lätt för att instämma i — och det är även vårt synsätt i propositionen — att utbildningen inte bara är viktig när det gäller breddutbildningen till allmänheten, utan också när det gäller personalutbildning och utbildning i hela det svenska utbildningsväsendet. Beträffande den senare frågan har utskottsmajoriteten helt korrekt konstaterat, på s. 5 i betänkandet, att drygt 2 000 lärare kommer att kunna erbjudas fortoch vidareutbildning på dataområdet under kommande budgetår. Det här är ett utflöde av de pengar som anvisades genom tilläggsbudget I för budgetåret 1981/82, i höstas närmare bestämt. Det kan tilläggas att gymnasielärare, som alltså skall undervisa i datalära eller använda dator i undervisningen redan under våren 1982, gått igenom 5-poängskurser i datalära och genom särskilda regeringsbeslut erhållit lön utan avdrag under tre veckor. Den här verksamheten är naturligtvis viktig. Det gäller också lärare vid skolor där det finns datautrustning. De har sedan ett antal år tillbaka fått B-avdrag vid studier i analys, informationsbehandling, datalära etc. Efter hand har de möjligheterna vidgats, så att också flera lärare vid en och samma skola skall kunna få den här vidareoch fortbildningen med just B-avdrag på lönen.

Det är angeläget för att man skall få helhetssynen på dataområdet manifesterad också i utbildningsväsendet. Detta är en fråga som rör inte bara tekniska och naturvetenskapliga ämnen utan också i hög grad samhällsvetarna och därmed samhällskunskapen i ungdomsskolan.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi inte ser den här satsningen på utbildning — både breddutbildning och utbildning för yrke — som något uttryck för ett snabbt uppblossande intresse, som snart nog skall avta, bara vi har gått igenom den första fasen i datautvecklingen. Vi måste ta detta på allvar och se till att vi gör ett program som når ut till alla människor. Då får vi se till att förlägga denna breddutbildning till arbetsplatser, till hela föreningslivet, till olika institutioner som vi har i vårt samhälle — och däri inkluderar jag naturligtvis hela vår skolvärld. Det är viktigt att vi ser till att vi har det programmet upplagt så att det omfattar många år. Det är över åtta miljoner människor totalt i samhället som skall med i verksamheten!

Herr talman! Jag skall tala för reservation nr 1 i utbildningsutskottets betänkande nr 28, varför jag inledningsvis ber att få yrka bifall till den. Det råder säkert allmän enighet om vikten av att åstadkomma en ökad utbildning i datafrågor. Denna utbildning bör ges inom skolväsendets alla stadier och naturligtvis också på högskolenivå. Också ökade forskningsresurser på detta område bör byggas upp. I propositionen om samordnad datapolitik anmäls vissa åtgärder, som redan vidtagits i detta syfte. Som en ytterligare åtgärd föreslås att studieförbunden och vissa andra organ skall medverka en bred utbildning till allmänheten rörande olika datafrågor. Och härför föreslås ett särskilt reservationsanslag om 10 milj.kr. Vi moderater ifrågasätter om det föreslagna anslaget utgör en rimlig prioritering av befintliga medel. Att genom studieförbunden anordna studiecirklar rörande den nya tekniken kan förvisso vara ändamålsenligt. Men redan nu bedrivs en sådan verksamhet i betydande omfattning. Också forskningsrådsnämnden och utbildningsradion, som särskilt omnämns i propositionen, har bedrivit och kan antas fortsätta bedriva upplysningsverksamhet på dataområdet. Några nya medel för denna verksamhet förefaller därför inte erforderliga f.n. Emellertid finns på detta område andra informationsinsatser som i dag ter sig eftersatta. Datalagen har nu varit i kraft i nära tio år. Genom det allmänna intresse som frågorna om skyddet för den personliga integriteten rönt kan förutsättas att en betydande del av allmänheten känner till att det finns ett lagskydd på detta område. Gjorda undersökningar visar emellertid att det fortfarande är främst när det gäller hotet mot integriteten som människor känner oro inför datautvecklingen. Det förefaller uppenbart att många människor är okunniga om sina rättigheter när det gäller att får reda på vilka uppgifter om den egna personen som finns lagrade i dataregister och rätten att få felaktiga uppgifter rättade. Härom vittnar inte bara ett betydande antal förfrågningar till datainspektionen utan kanske i än högre grad reaktionen från enskilda människor i form av exempelvis insändare och artiklar i tidningarna. Floran av s.k. ombudsföretag, företag som mot ersättning skaffar fram uppgifter som den enskilde har rätt att gratis erhålla rörande registrerade uppgifter, tyder också på att här finns ett betydande informationsbehov. Vi har i Sverige valt att inte inrätta någon särskild dataombudsman. Datainspektionen har ansetts böra bära upp funktionen som allmänhetens klagomur i detta hänseende. Mot bakgrund av den oro människor känner när det gäller integritetsskyddet och med hänsyn till att samhället här har skapat ett särskilt skydd för den enskilde ter det sig enligt vår uppfattning motiverat att i första hand satsa på en ökad information om den enskildes rättigheter i detta sammanhang. Nämnas kan att den samlade kostnaden för datainspektionens verksamhet för nästa budgetår är beräknad till knappt 5,5 milj.kr. Vidare kan noteras att justitiedepartementets anslag för information rörande all ny lagstiftning uppgår till 1 milj.kr. Detta skall då jämföras med det av regeringen föreslagna informationsanslaget på 10 milj.kr. Vi menar att även en volymmässigt relativt begränsad satsning på information om den enskildes rättigheter enligt datalagen bör kunna ge avsevärd effekt och utgöra ett första steg i en information till allmänheten rörande datafrågor. Datainspektionen är en s.k. 1000-kronorsmyndighet, och skall alltså vara självbärande. I syfte att åstadkomma den eftersträvade informationen bör särskilda medel avsättas för en informatör med placering i datainspektionen. Härutöver bör inspektionen ges medel för produktion av informationsmaterial, exempelvis i form av TV-distribuerad information med den inriktning som vi tidigare angivit. Det samlade medelsbehovet för den av oss förordade informationssatsningen kan beräknas till 2 milj.kr. Något anslag härutöver för information i datafrågor bör enligt vår uppfattning inte utgå under det kommande budgetåret. Nu har de här två yrkandena behandlats av olika utskott. Utbildningsut skottet har tagit hand om yrkandet om ett reservationsanslag på 10 milj.kr., och finansutskottet har behandlat vårt anslagsäskande om 2 milj.kr. till en särskild informationssatsning. Men de här två frågorna är intimt förknippade med varandra. Vi moderater anser nämligen att den breddutbildning som föreslås i propositionen är alltför vagt formulerad. I propositionen sägs att en bred utbildning till allmänheten och de anställda i företag och myndigheter är en hörnsten i detta sammanhang. Litet längre ned påpekas att chefen för arbetsmarknadsdepartementet har sagt att principen är att arbetsgivaren skall ansvara för den utbildning i datateknik som är en konsekvens av införandet av tekniken. Jag delar den uppfattningen. Men att på så kort tid ge allmänheten en god kunskap om datatekniken, dess möjligheter och konsekvenser, tror jag knappast är möjligt, utöver de insatser som redan gjorts av studieförbund och andra organisationer. Vi moderater kan alltså f. n. inte acceptera att man anslår 10 milj.kr. till ett ändamål som är så litet konkretiserat som förslaget om breddutbildning i datafrågor. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 i utbildningsutskottets betänkande 28. Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en sak. Det gäller finansutskottets betänkande 34, där min motion 1664 har behandlats. Jag har i motionen tagit upp frågan om anskaffning av ADB-utrustning inom statsförvaltningen. Sedan statskontoret i mitten av 1960-talet fick sina uppgifter i fråga om upphandling av datorutrustning har ADB-området genomgått en extremt snabb utveckling. Ett grundläggande skäl till statskontorets centrala upphandlingsroll var att datorer var dyra i inköp och att man därför behövde samordna utnyttjandet av dessa och dessutom att upphandling av en instans skulle medföra en prispress på leverantörerna. Genom framför allt utvecklingen inom mikroelektronikens område har datorutrustningens prestanda och prisförhållanden sedan dess drastiskt förbättrats. Samtidigt har ADB-användningen ökat. Myndigheter och personal har i dag betydande erfarenhet från ADB och kunskaper om dess möjligheter och risker. Den här av mig relaterade utvecklingen har bl.a. fått till följd stora kostnadsoch intresseförskjutningar inom området. Datorutrustningen representerar, sett över ett tillämpningssystems livstid, endast en bråkdel — i storleksordningen 10 26 — av den totala kostnaden för en tillämpning. I huvudsak alla för användaren väsentliga egenskaper hos ett ADB-system bestäms i och av programvarorna och icke av datorutrustningen som sådan. I budgetpropositionen anger föredraganden vissa övergripande riktlinjer. Det innebär att en strävan bör vara att successivt öka driftoch användarmyndigheternas ansvar för sin anskaffning av ADB-utrustning, medan statskontoret tillhandahåller generell vägledning och generellt stöd, inberäknat utbildning, i anskaffningsfrågor. Enligt min mening är dessa övergripande riktlinjer helt korrekta till sitt innehåll. I regeringens konkreta följdförslag beträffande tillämpningen inom olika områden görs dock betydande avsteg från inriktningen. Beträffande såväl högskolesektorn som DAFA och försvarssektorn görs inskränkningar i driftoch användarmyndigheternas ansvar och föreslås att statskontorets uppgifter bibehålls i vissa för myndigheten väsentliga avseenden. En bättre ordning är att det totala och slutgiltiga ansvaret inkl. beslut om upphandling läggs på driftoch användarmyndigheterna. Dessa bör inte ha skyldighet att vända sig till statskontoret. Detta bör däremot vara naturligt för dem om statskontorets kunskap och tjänster framstår som attraktiva och blir eftertraktade. En metod att skapa incitament för detta är att låta statskontorets tjänster i detta avseende prövas i konkurrens eller att låta den myndighet som finns om statskontoret avskaffas få ta hand om detta, t.ex. genom att låta den aktuella organisationsenheten arbeta mot ett 1000 kronorsanslag. Det är inte rimligt att göra speciella inskränkningar när det gäller högskolesektorns, DAFA:s eller exempelvis försvarssektorns möjligheter att själva skaffa sig datorutrustning. Kompetensen inom de här tre nämnda områdena torde räcka mer än väl för den uppgiften. De farhågor som utskottet hyser om att en delegering av anskaffningen till de enskilda myndigheterna skulle kunna leda till ökade kostnader vid datoranskaffning anser jag inte vara väl grundade. Utskottet säger på s. 36 i sitt betänkande: ”Den linje föredraganden valt innebär emellertid inget hinder mot en i vissa fall närmast total delegering av ansvaret till den enskilda myndigheten, när myndighetens kompetens på området är uppenbar. Utskottet utgår från att sådana möjligheter till delegering tas till vara.” Tyvärr gör man inte det när det gäller de områden som jag nämnde, nämligen högskolesektorn, DAFA och försvarssektorn. Däremot är det helt klart att om myndigheten saknar kompetens så bör man ha möjlighet att kunna vända sig till exempelvis statskontoret för att få råd och hjälp med anskaffning av datorutrustning. Om dessa tjänster är attraktiva, då blir de också eftertraktade. Men att nu låta alla myndigheter gå via statskontoret för anskaffning av datorutrustning är en alldeles onödig omväg. Speciellt gäller detta efter den utveckling som har skett på senare år, där själva maskinutrustningen spelar en allt mindre roll i den totala datakostnaden. Man kan sedan ha synpunkter på utskottets behandling av motionen. Utskottet har i det allra närmaste tillstyrkt den men samtidigt passat på att avstyrka den. Det är ju en metod som tillämpas även i andra utskott, men jag har noterat att man nog inte kan komma närmare ett tillstyrkande och samtidigt avstyrka en motion. Jag tycker därför det hade varit renhårigare och korrektare om man tillmötesgått motionens intentioner på det här området och låtit myndigheterna själva bestämma om sin datoranskaffning.

Herr talman! I proposition 123 bil. 3 framhåller utbildningsministern vikten av att en bred utbildning tillhandahålls allmänheten för att det skall skapas förutsättningar för en demokratisk styrning och kontroll av datatekniken. Det råder inga skiljaktiga meningar mellan partierna i den delen. För att en sådan bred utbildning snabbt skall komma i gång föreslås ett anslag på 10 milj.kr. Det är, som statsrådet Johansson påpekade i sitt inledningsanförande, en initieringsresurs. I reservation 1 hävdar moderaterna att en sådan utbildning redan bedrivs i betydande omfattning inom bl.a. studieförbunden, och de yrkar avslag på propositionen. Utskottet delar inte denna uppfattning. Datoriseringen är en av vår tids mest genomgripande förändringar, och ytterligare satsning är därför nödvändig för att sprida kunskaper till en bred allmänhet om dess konsekvenser. Som Rune Rydén tog upp är det en lång rad frågor som behöver belysas för allmänheten. Han tog också upp innehållet och menade att det var vagt beskrivet i propositionen. Jag tycker ändå att det står klart och tydligt att statsrådet avser att ge datadelegationen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för utbildningen och att denna skall ge elementära kunskaper i datateknik och användningen av tekniken, liksom konsekvenserna av denna användning. Det kommer alltså att gå ett uppdrag till datadelegationen, med synpunkter på vad en sådan bred utbildning skall innehålla. I reservation 2 yrkar socialdemokraterna att ytterligare 5 milj.kr. anslås till fortbildning på dataområdet för lärare. Utskottet har yrkat avslag på detta, mot bakgrund av att ett sådant fortbildningsbehov redan på olika sätt prioriterats. Under anslaget Utbildning för undervisningsyrken för budgetåret 1982/83 beräknas 31,7 milj.kr. till personalutbildning för skolväsendets behov. Som redovisas i propositionen, kommer högskolan att inom ramen för dessa medel kunna erbjuda ett 60-tal kurser i datalära. Utskottet har erfarit att drygt 2 000 lärare därmed kommer att kunna erbjudas fortoch vidareutbildning på området. Det förtjänar också att påpekas, att denna utbildningsvolym i stort motsvarar de resurser som finns i form av lärare och teknisk utrustning. Till detta kan läggas att datautbildning prioriteras vid den fortbildning av lärare och skolledare som startar den 1 juli 1982. Vid tjänstledighet för sådan fortbildning utgår för lärare i samhällskunskap och matematik oavkortad lön i tre veckor och lön med B-avdrag i två veckor. Det är alltså det som Helge Hagberg efterlyste i sitt inlägg. Detta visar en hög prioritet och viljeinriktning från regeringens sida. Utskottet har därför inte funnit anledning till ytterligare åtgärder. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 28 i dess helhet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Ylva Annerstedt säger att vi från moderat håll påstår att utbildning av breddkaraktär redan bedrivs inom dataområdet bland studieförbund och andra organisationer. Det är min bestämda uppfattning att så sker. Vi tycker att det förslag som lagts fram här och som skall leda till att datadelegationen får i uppgift att utarbeta riktlinjer för hur denna breddutbildning skall äga rum under det kommande budgetåret inte är riktigt väl underbyggt. Jag skulle vilja fråga Ylva Annerstedt: Hur hinner man komma i gång med denna verksamhet under kommande budgetår, när vi redan om en och en halv månad kommer att gå in i det budgetåret? 10 milj.kr. är mycket pengar, som man nu sätter fart på utan att närmare ha preciserat hur utbildningen skall vara upplagd, till vilka grupper den skall rikta sig eller vilka som skall meddela undervisningen. Jag skulle vilja ha ett något fastare och konkretare förslag att ta ställning till, innan vi från moderat håll kan acceptera att man gör så här stora satsningar på ett område.

Herr talman! Beträffande det senaste inlägget vill jag säga att jag vet att det förekommer en massa förberedelser i studieförbundsvärlden för att möta de anspråk som läggs på studieförbunden för att klara en bred utbildning. Det är möjligt att man inte får i gång det hela exakt så att man får en massa deltagare i studiecirklar, men det är stora initialkostnader för material och annat som tar kostnader i anspråk. Förmodligen kommer dessa 10 miljoner att utgöra mycket knappa medel. Vi vet att datadelegationen har begärt mycket mera pengar, men nu är det alltså fråga om 10 miljoner. Sedan några ord som svar till Ylva Annerstedt. Hon säger att beloppet mycket väl täcker behovet. Ylva Annerstedt tycker att de 5 miljoner ytterligare som vi vill satsa på utbildning av lärare i datafrågor icke är behövliga, därför att regeringens förslag ger en sådan hög prioritet åt detta. Vi vet ju att ambitionerna i datadelegationen är mycket högre, så att det borde anslås mera pengar för att utbilda flera lärare. Vårt förslag om 5 miljoner ytterligare ligger också under datadelegationens ursprungliga förslag. Vi tror att det skulle ha varit utrymme om det hade funnits högre ambitionsnivå på den här punkten.
Herr talman! Till Rune Rydén vill jag gärna säga att jag inte på något sätt förnekat att det redan sker en viss utbildning i organisationer och studieförbund. Men regeringen har inte ansett att det är tillräckligt. Rune Rydén är också orolig för att man inte skall kunna tillgodogöra sig de medel som ställs till förfogande. Därför vill jag instämma i vad Helge Hagberg sade, att det finns ju, på grundval av att det redan har initierats en del verksamheter, en grund att stå på. Det gäller t.ex. hur studieförbunden i fortsättningen skall lägga upp undervisningen. Det bör alltså inte vara svårt att snabbt komma i gång och använda pengarna, eftersom alla är angelägna om att komma i gång och inställda på att det finns ett mycket stort behov av undervisningen. När det sedan gäller Helge Hagbergs synpunkter är det ju så som jag påpekade tidigare att det skall också finnas lärare för att utbilda lärare. Vi har fått uppgift om att de resurser som nu finns när det gäller utbildare och teknisk utrustning är vad man har att tillgå för att tillgodose utbildningsbehoven mot bakgrund av de medel som ställs till förfogande.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det bedrivs en verksamhet i studieförbunden och att man också håller på att planera för ytterligare kurser om olika datafrågor. Jag menar som så: Låt studieförbunden få arbeta vidare i den här riktningen. Låt oss sedan utvärdera utbildningen innan vi bestämmer oss för att göra speciella riktade satsningar. Jag är nämligen rädd för att det här kommer att ske en sådan påspädning av studieförbundens organisation och utbildningskapacitet då det gäller utbildning i datafrågor att kurserna inte kommer att fylla de allmänna kompetenskrav som man har rätt att ställa på dem. Det är ett av de kraven som gör att vi är mer än tveksamma till att f. n. — jag betonar f. n. — satsa 10 milj.kr. för en breddutbildning i datafrågor. Vi anser också att datautbildning är utomordentligt viktig. Vi anser att en breddutbildning skall komma, men just nu kan vi inte acceptera det här anslaget.
Herr talman! Om vi skulle följa Rune Rydéns recept att avvakta på detta område, skulle vi missa viktig och värdefull tid innan vi kom i gång med den breddutbildning som alla anser så värdefull, tydligen moderaterna också. Men moderaterna är inte villiga att ställa medel till förfogande. Regeringen och alla utskottsledamöter utöver moderaterna menar att det finns möjlighet att på bästa sätt utnyttja dessa medel. Därför har vi yrkat bifall till propositionens förslag.
Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1981/82:41 behandlas propositionen om samordnad datapolitik. Vi socialdemokrater har i en partimotion, nr 2408, gett vår syn på vilka insatser som bör göras på dataområdet. Regeringens försök att presentera en samlad datapolitik ger ett passivt och kraftlöst intryck. Propositionen innehåller mycket text, men få konkreta förslag till åtgärder. I vår partimotion har vi valt att koncentrera våra förslag till ett par områden, nämligen datatekniken i industriproduktionen, forskning, utveckling och utbildning, samt datorerna i arbetslivet. Datatekniken har en stor och växande betydelse för den industriella utvecklingen. I den industriella produktionsprocessen blir inslagen av datateknik alltmer omfattande. Som exempel kan nämnas utvecklingen av NS-maskiner. Numeriskt styrda verktygsmaskiner — NS-maskiner — är maskiner för stycketillverkning inom verkstäderna m.m. Det är maskiner där verktyg och arbetsstyckets rörelse styrs av ett i förväg inmatat dataprogram. När NS-maskiner började användas i Sverige, i början av 1960-talet, var det för mycket långa serier, beroende på att det var dyrt och att man saknade tillräcklig kunskap för att programmera om maskinerna för kortare serier. Nu har kunnandet ökat och programmeringskostnaderna minskat genom smidigare programmeringsteknik. Nu används maskinerna ofta för korta serier. Därmed ökar användningsområdet och antalet maskiner. År 1976 fanns det ca 1900 NS-maskiner i Sverige. År 1978 var antalet 2 500, och år 1985 beräknas antalet NS-maskiner vara ca 6 000. Om man skall jämföra dessa siffror måste man emellertid veta att NS-maskinernas kapacitet beräknas bli ungefär tre gånger högre på en tioårsperiod. Datatekniken används inom och griper in i de allra flesta av samhällslivets områden. Datorer och elektronik används i maskiner och verktyg, vid framställning av både varor och tjänster inom offentlig och privat sektor, inom utbildning och forskning, inom kommunikation i alla dess former, vid transporter och för informationsutbyte mellan företag, myndigheter, i massmedia osv. Samhället förändras och påverkas av datatekniken. Vi socialdemokrater vill understryka att frågan om datateknikens och elektronikens roll i industripolitiken inte kan isoleras från samhällets målsättning i övrigt. Till utskottets betänkande har vi socialdemokrater fogat tio reservationer, vilka jag nu yrkar bifall till. Reservation 1 handlar om industripolitiska åtgärder på dataområdet och inriktningen på datapolitiken. Denna reservation ligger till grund för det ställningstagande i övrigt som vi gör med anledning av regeringens proposition. Utformningen av våra förslag till industripolitiska åtgärder har utgått från fyra angivna mål. Ett av dessa mål är att öka konkurrenskraften i svensk industri. De allvarliga balansproblemen i ekonomin och kravet på en stark tillväxt i industriproduktionen innebär att en förbättring av industrins förmåga att avsätta sina produkter i internationell konkurrens är en central uppgift. Regeringen tar i sin proposition också upp problemet med tillväxt och dess betydelse, men det blir tyvärr mest med ord och få konkreta handlingar. Vi menar att det är viktigt att utveckla och effektivisera produktionsprocesserna, och i det sammanhanget kan datatekniken ge viktiga bidrag. Den kan också utnyttjas som en del i industrins produkter för att öka produkternas kvalitet. Det är för oss viktigt att ta till vara och anpassa dagens tekniska yrkeskunnande till de nya produktionsvillkoren. Ett andra mål för oss är att åstadkomma en balanserad regional utveckling och sysselsättning. Det kanske mest betydelsefulla i det sammanhanget är att mer generellt stärka industrin och bromsa den snabba kontraktionen i industrisektorn som helhet. De senaste årens erfarenheter visar att en sådan kontraktionsprocess leder till allvarliga lokala och regionala problem. Det är dessutom svårt att bedriva en politik för regional utjämning i ett läge då ekonomin stannar upp och industrin krymper snabbt. Det finns naturligtvis också möjligheter att genom stöd till datateknik direkt stimulera utvecklingen regionalt, och sådana stimulanser finns med bland våra förslag. Ett tredje mål som våra förslag syftar till är att tillgodose samhällets behov av teknik. Däri innefattas dels tekniska lösningar inom bl.a. den offentliga verksamheten, vilka gagnar samhällets långsiktiga resursuppbyggnad, dels en sådan utformning av exempelvis produktionssystem som svarar mot krav från de anställdas sida. Vi menar att man effektivast uppnår en påverkan av teknikutvecklingen i den angivna riktningen genom att man så tidigt som möjligt i en teknikutvecklingseller investeringsprocess låter beställarna och de anställda uttrycka sina krav och önskemål. Det fjärde målet som vi har utgått från vid utformningen av förslagen är ett fysiskt och teknologiskt oberoende inom mikroelektroniken. Utvecklingen på elektronikområdet kan, om inte effektiva åtgärder sätts in, leda till svåra försörjningsproblem och till ett starkt utlandsberoende. När det gäller verkstadstekniska utvecklingscentra vill vi gå längre än regeringen. Vi föreslår att verkstadstekniska utvecklingscentra inrättas i Lund och i Luleå. Behovet av att de kollektiva branschforskningsinstituten ges en aktiv roll för att stimulera industrins utnyttjande av datateknik är av allra största betydelse. Detta ger i sin tur både branschorganisationer och fackliga organisationer ett större ansvar när det gäller att sprida sina erfarenheter på dataområdet. Organisatoriskt skall verkstadstekniska utvecklingscentra knytas till institutet för verkstadteknik — IVF. Det grundläggande motivet för att inrätta verkstadstekniska utvecklingscentra är behovet av en ”brygga” mellan högskolan och industrin. Ett teknikområde som snabbt håller på att få mycket stor betydelse för svensk verkstadsindustri är CAD/CAM. Förkortningen CAD CAM-tekniken är emellertid fortfarande förbehållen ett fåtal teknikledande företag. Av de 60-100 system som i dag är i drift svarar fem företag för hälften. Man kan säga att CAD/CAM-tekniken befinner sig i det läge i spridningsprocessen där NS-maskinen befann sig i mitten av 1960-talet. På några orter där det finns ett brett underlag av främst mindre och medelstora verkstadsföretag bör därför ytterligare åtgärder sättas in. Vi anser att regeringen bör ge STU i uppdrag att i samarbete med SIND undersöka förutsättningarna för att man skall kunna etablera decentraliserade CAD eller CAD/CAM-enheter för spridning av tekniken till mindre och medelstora företag. Den kunskap som finns i de industriella utvecklingscentra bör också kunna tas till vara. Om utbyggnaden av verkstadstekniska utvecklingscentra och förberedelsearbetet för uppbyggnad av decentraliserade CAD/CAM-enheter skall få effekt på industripolitikens område, behövs det mera pengar än vad regeringen har föreslagit. Totalt bör 25 milj.kr. anvisas, och det föreslår vi socialdemokrater i vår partimotion. Givarteknologi och utvecklingen inom optoelektroniken är också av stor betydelse för den framtida utvecklingen. När det gäller stöd till semicustomdesign-tekniken anser vi socialdemokrater att STU bör få möjlighet att bidra till finansiering av det grundläggande konstruktionsarbetet. Informationskampanjer och kursverksamhet om datorstödd produktionsteknik är områden som vi socialdemokrater prioriterar. Vi menar att det finns ett behov av stöd till de icke teknikledande företagen, så att de lättare kan överblicka informationsutbudet. Satsningar på grundutbildning på olika nivåer ger effekt först på lång sikt. För att på kort och medellång sikt tillfredsställa industrins behov av utbildad arbetskraft, som kan utveckla och använda datorstödd produktionsteknik, liksom mikroelektroniska tillämpningar i nya produkter måste resurserna inriktas mot fortoch vidareutbildning av de redan anställda. För mindre och medelstora företag bedriver SIFU en mycket viktig utbildningsverksamhet inom datateknik, elektronik och produktionsteknik. För att svenska företag skall ha möjlighet att hävda datorstödd produktionsteknik, menar vi socialdemokrater att regeringen bör återkomma till riksdagen under hösten 1982 med förslag om lån för investeringar i datorstödd produktionsteknik. Lånen bör inte ha formen av villkorslån. Det kan vara lämpligare att staten svarar för en viss del av räntekostnaden. Herr talman! Vår partimotion 1981/82:2408 gör inte anspråk på att ha täckt in alla områden inom datatekniken. Men med våra förslag, som återfinns i motionen och i våra tio reservationer, kommer vi en bit längre än vad regeringen har föreslagit. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.